Herr talman! Under de senaste månaderna har massmedia varje vecka, nästan varje dag — och även i dag — rapporterat varsel om friställningar. Svensk industri har förlorat marknadsandelar på grund av för höga priser på sina produkter. Även socialdemokraterna måste erkänna detta faktum. En annan orsak kan vara att våra konkurrenter erbjuder nya och bättre produkter. Vårt land har sedan lång tid haft låga tullar och relativt obetydliga andra hinder för import. Därigenom är vår hemmamarknad relativt öppen för konkurrens från världsmarknaden. För höga priser på våra industrivaror — givetvis bestäms dessa priser av alla kostnader för en varas framställning — eller otillräckligt utvecklade produkter i förhållande till vad våra konkurrentländer på världsmarknaden erbjuder innebär att vi löper risk att förlora marknadsandelar också inom vårt eget land. Det är omöjligt att komma ifrån den verkligheten. Givetvis skall hela folket solidariskt bära sådana bördor och känna ansvar för att vi måste komma till rätta med problemet att vi håller på att mista en del av vår konkurrenskraft. Detta mera generella problem i vår ekonomi blir inte mer lättlöst av att vissa branscher drabbas särskilt hårt av strukturförändringar inom näringslivet. Ett för centern definitivt oacceptabelt sätt att lösa dessa samhällsproblem är att godta en ökande arbetslöshet med alla de sociala påfrestningar den medför. Gunnar Nilsson gav för en stund sedan regeringen ett rejält erkännande när han sade att han inte ifrågasätter regeringens ambitioner att upprätthålla en full sysselsättning. Detta var ju ett av hoten, enligt propagandan under valrörelsen om vad ett regimskifte skulle kunna medföra. En ökande arbetslöshet innebär också en sjunkande produktion. Det är vår produktion — inte en ökad mängd pengar — som utgör grunden debatt 1 Allmänpolitisk debatt för vårt välstånd. Vi kan inte isolera oss från yttervärlden. Vi måste köpa mycket därifrån. Vi måste då samtidigt kunna sälja varor och tjänster. Blir dessa för dyra på grund av för höga kostnader inom vårt land leder det till att vi inte kan fortsätta att producera det vi inte kan sälja. NJA är måhända det företag som är värst utsatt i den här situationen. Tekoindustrin pressas oerhört hårt av konkurrensen utifrån. På riksdagens bord ligger propositioner om statligt stöd till såväl NJA som tekoföretagen Algots Nord och Eiser för att rädda sysselsättningen. Det förstnämnda företaget är privatägt, det sistnämnda till hälften statligt. Staten går in med stöd i olika former. Ibland gäller det företag i kris, och ibland har stöden regionalpolitiska syften. Stöden har i de flesta fall getts under stor politisk enighet. Gunnar Nilsson påstod alldeles nyss att regeringen inte uppmärksammar strukturproblemen i vårt samhälle. Jag skulle tro att det är ganska svårt att få människor att tro på detta påstående, allra helst som regeringen flera gånger har omtalat i riksdagen och på annat sätt att man har en rad utredningar på gång för att genomlysa olika branscher som har svårigheter. Man förvånar sig över att socialdemokraterna verkligen kan komma med sådana här rent av halsbrytande påståenden. Verkligheten har visat att ett förstatligande inte löser de företagsekonomiska problemen eller strukturproblemen inom t.ex. stål-, träeller tekoindustrin. Problemen har varit nog så påtagliga där staten varit ensam ägare eller delägare. Det kan ändå i enskilda fall finnas anledning till statligt övertagande, t.ex. vid beredskapsproduktion eller av sociala skäl. I vårt samhälle kan arbetskraften numera betraktas som en fast kostnad i samhällsekonomin. Samhället strävar efter att genom näringspolitiska eller arbetsmarknadspolitiska insatser av olika slag ge möjligheter till arbete. Genom utbildning, beredskapsarbete eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder får också många människor möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsstödet är så anpassat att man med hjälp av det skall kunna upprätthålla en rimlig standard. Den principiella uppbyggnaden av denna del av trygghetspolitiken är grundad på åsikten att alla människor har rätt till arbete och att samhället solidariskt skall bära kostnaderna härför. Centerns syn på regionalpolitiken är, grovt tecknat, att de stora orterna inte som hittills skall stimuleras att växa på de mindres bekostnad. Tvärtom bör insatserna främst göras där behoven är störst. Det är som regel i många små orter. Där är det ofta svårt att skapa arbete åt dem som vill ha det. Flyttning och satsning på stora orter har ju varit den socialdemokratiska lösningen. Den inomregionala balansen, särskilt inom stödområdet, måste angripas efter andra metoder än dem socialdemokraterna angav i propositionen 211 från maj månad i fjol. Socialdemo kraterna återkommer nu i motioner med samma riktlinjer som då, och dessa innebär fortsatt och ökad obalans inom länen. Naturligtvis måste dessa motioner tillbakavisas. Vi debatterade som sagt detta före jul. Jag skall därför inte fullfölja diskussionen vid detta tillfälle. Frågan kommer också på riksdagens bord senare i år. I socialdemokraternas stora partimotion till årets riksdag om arbetsmarknadspolitiken uttalas stor tillfredsställelse med sysselsättnings och befolkningsutvecklingen i skogslänen. Om man jämför sysselsättningsutvecklingen i dessa län med utvecklingen inom övriga län i riket finner man att de förra släpar efter i stort sett som förut. Det relativa sysselsättningsläget har faktiskt inte förbättrats. Avståndet mellan skogslänen och övriga län beträffande sysselsättningsgrad, förvärvsfrekvens, arbetslöshet och lediga platser i förhållande till relativa antalet sökande har inte förbättrats. Vid arbetsmarknadsutskottets besök i går på arbetsmarknadsstyrelsen underströks detta förhållande. I den socialdemokratiska partimotionen utmålas regeringens högre ambition för skogslänen som orealistisk. Enligt vår mening har människorna där samma rätt till arbete som invånarna i övriga delar av landet. Socialdemokraterna borde kunna lära mera av utvecklingen. Den har ju visat att de haft fel i så många avseenden inom regionalpolitiken. När jag lyssnade till oppositionsledaren Olof Palme i dag fick jag en obehaglig känsla av att hans och socialdemokraternas taktik för att återvinna makten är att hetsa människa mot människa, grupp mot grupp i vårt samhälle. Jag upplever hans utmålande av politiska motståndare så att han anser att de inte drivs av en god vilja. Tvärtom, de drivs av en reaktionär och vrång vilja, t.ex. genom att lägga över bördor på de svagaste, rått och skamlöst. Vi känner igen dialektiken från valrörelsen. Detta är faktiskt ganska obehagligt också i vår svenska riksdag. Gunnar Nilsson var inne på samma linje när han sade att de nuvarande regeringspartierna både nu och under valrörelsen har gått till angrepp mot löntagarna. I alla partier har löntagarna majoritet. Det är ju ett orimligt påstående! I det praktiska vardagslivet i kommuner, i organisationer och i företag är alltjämt den s.k. svenska modellen förhärskande med saklighet och samarbete för att lösa problemen. Därigenom har vi hittills nått ett högt välstånd. Socialdemokraterna synes nu vilja gå konfrontationens väg. Det är sannerligen inte regeringspartierna som försöker åstadkomma konfrontation. Socialdemokraterna driver t.ex. propagandan att de har monopol på värderingarna bakom de senaste årens reformer på arbetslivets område. De mest betydelsefulla reformerna har emellertid genomförts när socialdemokraterna inte kunnat genomföra dem utan medverkan från ett eller flera av de nuvarande regeringspartierna. Det har varit stor uppslutning kring reformerna. Det är sanningen. Socialdemokraterna har främst under valrörelsen fört en våldsamt Allmänpolitisk debatt debatt snedvriden och i vissa delar klart osann propaganda inom fackföreningsrörelsen om medbestämmandelagen. När jag säger detta angriper jag ju inte fackorganisationerna utan socialdemokraternas missriktade aktivitet inom dessa. Exempel på det är beskrivningen av aktiebolagslagens inverkan på möjligheten att sluta avtal om medbestämmande. De nuvarande regeringspartierna ville genomföra en snabbutredning för att klargöra rättsläget beträffande aktiebolagslagen, så att medbestämmandelagens intentioner skulle kunna fullföljas — alltså den kollision som Gunnar Nilsson tog upp i sitt anförande. Det satte sig socialdemokraterna emot men förlorade lottningen. Utredningen kom alltså till stånd. Dess resultat är nu ute på remiss hos arbetsmarknadens parter. LO och TCO uppvaktade för kort tid sedan regeringen med en begäran om att den så snart som möjligt skulle vidta åtgärder så att avtal om medbestämmande kunde träffas i anledning av aktiebolagslagen. Gunnar Nilsson instämmer således i handling med dem han på allt sätt bekämpar — för socialdemokratins skull, inte för fackföreningsmedlemmarnas skull. Medbestämmandelagen skall ge arbetstagarna insyn och medbestämmande. Det måste emellertid ske på saklig och ärlig grund, om man skall kunna nå framgång. Socialdemokraterna driver en propaganda som kan hota samarbetsmöjligheterna även på basplanet, därför att de ger en vrångbild av andra oavsett dessas uppfattning. Under valrörelsen försökte jag få i gång en debatt om medbestämmandelagen. Det gick inte. Jag hoppas att socialdemokraterna inte fortsätter att förgifta samarbetsrelationerna genom att förvränga verkligheten och att man i fortsättningen lokalt ställer upp på en saklig information. Jag vill hoppas att socialdemokraterna därvidlag tar sitt förnuft till fånga. Nu pågår förhandlingar även om medbestämmandefrågorna. Jag är övertygad om att arbetsmarknadens parter, med tanke på sina egentliga uppgifter, kan lösa dessa problem under ansvar.

Herr talman! Vi känner alla oro för sysselsättningen, och det trots att vi har anledning att räkna med att budgetens inriktning, liksom de omfattande åtgärdspaket som redan presenterats och kommer att presenteras, i betydande utsträckning kommer att hålla tillbaka den öppna arbetslösheten på samma sätt som skett under 1976. Det hindrar emellertid inte att många enskilda och många orter kommer i kläm under de svåra tider som svenskt näringsliv har att ta sig igenom. Inte heller det faktum att avskedanden och permitteringar blir färre än de annars skulle ha varit, vilket är vårt gemensamma mål, är en fullgod mätare på situationen på arbetsmarknaden. Bakom den i dag i näringslivet så flitigt använda termen ”den naturliga avgången” döljer sig också något beklagansvärt, nämligen en utslagning av jobb. Denna utslagning av arbetstillfällen, som i de större företagen kan gå relativt raskt med användande av anställningsstopp, har också konsekvenser. I första hand drabbas de nytillträdande på arbetsmarknaden. 1970-talets arbetsmarknad har i alltför hög grad kommit att präglas av denna utslagning av arbetstillfällen. Visst har det skapats nya jobb men inte i tillräcklig utsträckning för att ersätta jobb som försvunnit och för att bereda de nytillträdande på arbetsmarknaden sysselsättning, och alls icke i den utsträckning som den socialdemokratiska propagandan velat göra gällande. Visst har kvinnorna strömmat ut på arbetsmarknaden, men de jobb de fått har i allmänhet varit deltidsarbeten. Enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar har antalet heltidssysselsatta minskat med någon procent sedan 1970, medan de deltidssysselsatta har ökat med ca 20 96. Det är inget fel på deltidsarbeten. Vill de arbetssökande ha deltid, skall de ha möjlighet till detta. Skall arbetslivet svara mot människors önskemål, så måste det vara flexibelt och erbjuda olika arbetstider åt olika människor. Med ett delat ansvar för hem och familj blir det inte heller längre enbart kvinnor som efterfrågar kortare arbetstid under perioder av sitt liv. Men det finns anledning att i detta sammanhang uppmärksamma att målsättningen arbete åt alla inte bör få innebära heltid åt män och deltid åt kvinnor. Omvandlar man den sysselsättningsökning som skett under 1970-talet till heltidssysselsättning får man en mera rättvisande och mera nedslående bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett annat tecken på svagheten på arbetsmarknaden är den sjunkande sysselsättningsgraden för män, särskilt i storstadsområdena. Många äldre män lämnar arbetslivet med hjälp av förtidspensioneringen. Säkert skulle många av dessa velat vara kvar i produktivt arbete, om tillgången på arbetstillfällen varit bättre. Ungdomen är den grupp som fått det besvärligast på 1970-talets arbetsmarknad. Arbetslösheten bland ungdom är i dag högre än 1970 och högre än under hela 1960-talet. Det är bl.a. i den höga arbetslösheten bland ungdom som vi ser beviset för att den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken inte har lyckats. Man har inte lyckats skapa tillräckligt med nya arbetstillfällen. Ungdomen ställs utanför när företagen gör vad de kan för att uppfylla sina förpliktelser mot de redan anställda men inte har kraft och lönsamhet att expandera sysselsättningen. Ända sedan de borgerliga partierna slog larm i riksdagen våren 1975 har en mängd åtgärder vidtagits för att hjälpa ungdomen. Och de har betytt mycket. I dag har vi ca 14 000 ungdomar i arbetsmarknadsutbildning och ca 16 000 i beredskapsarbeten. På skolans område arbetas det nu intensivt för att förbättra kontakten mellan skola och arbetsliv och för att ge ungdomen en bättre yrkesförberedelse. De s.k. planeringsråd som inrättas i kommunerna blir ett av instrumenten för att förverkliga regeringsdeklarationens ord att alla ungdomar skall erbjudas Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt arbete, praktik eller utbildning. Bland de åtgärder som satts in finns det anledning att uppmärksamma framgången för de s.k. enskilda beredskapsarbetena. De tillkom våren 1976 och rönte ett snabbt gensvar hos industrin. I höst har nära 5 000 ungdomar varit sysselsatta i s.k. enskilt beredskapsarbete. Det verkligt positiva och intressanta är att så många ungdomar fått stadigvarande jobb på den arbetsplats där de beredskapsarbetat. Länsarbetsnämnderna rapporterar att i vissa län har 80-90 26 av ungdomen fått arbete på den arbetsplats där de placerats. Detta bestyrker tesen att det är viktigt att ge ungdomen tillträde till en arbetsplats, ett fotfäste på arbetsmarknaden. De enskilda beredskapsarbetena innebär att arbetsgivaren får ett bidrag på 10 kr. per timme, om han anställer en arbetslös ungdom. Men de innebär också att arbetsgivaren och ungdomen får bekanta sig med varandra innan ett fast anställningsförhållande med den bindning Åmanlagarna medför behöver ingås. Åmanlagarna är bra för dem som redan har ett tillfredsställande arbete, men de tenderar att minska rörligheten och öka svårigheten för de grupper som söker fotfäste på arbetsmarknaden. Större möjligheter till praktik och provanställning för ungdom måste öppnas. Det är viktigt att den praktikgrupp inom sysselsättningsutredningen som arbetar med de här frågorna snart kommer med ett konstruktivt förslag. Drygt 20 000 ungdomar är arbetslösa, 14 000 går i AMU och 16 000 i beredskapsarbete. Ca 50 000 ungdomar söker ett reguljärt arbete. Fler lär det bli under det bekymmersamma år vi har framför oss. Utslagningen av arbetstillfällen drabbar framför allt de nytillträdande på arbetsmarknaden. Det är den nya regeringens uppgift att ge oss en bättre ekonomisk politik och en sysselsättningspolitik som ger oss fler jobb. Så till sist, herr talman, några ord om vad herr Nilsson i Järfälla sade i inledningen till sitt anförande. Jag förstår inte varför herr Nilsson uppfattar kritik av vad LO-kansliet producerar eller konstateranden av s.k. pampfasoner som ett angrepp på löntagarna. Så är det inte alls. Herr Nilsson i Järfälla är inte löntagarna. Han är ordförande för en organisation som företräder en del av dem i fackliga frågor, men han förfogar inte över deras åsikter. Löntagarna tycks nu inte heller ha reagerat som herr Nilsson, eftersom en majoritet av dem torde ha stött de borgerliga partierna i valet.

Herr talman! Att förlora jobbet eller stå inför hotet att förlora jobbet eller bli permitterad är i dag en realitet för många arbetare, och man frågar sig: Varför? Vad lever vi i för samhällssystem som ställer folk utan arbete? Vad är det för samhällssystem med företag som planerar så dåligt eller inte planerar alls? Strukturförändringar mynnar ut i hot om stor arbetslöshet, hotar hela bygder, driver på centralisering av befolkning och kapital. Arbetarna i den malmbaserade produktionen drabbas nu av en stor strukturkris. Malmen är ju en av våra stora råvaror. Vi behöver inte gå många år tillbaka i tiden för att finna en parallell i skogs och massaindustrins strukturkris, som härjade hårt i Ådalen och omkringliggande områden. Nu är det Bergslagens tur. Strukturkrisen inom gruv och stålindustrin är allvarlig därför att denna industri är basen för så mycken annan sysselsättning i vårt land. I den västliga världen sker strukturomvandlingarna bara på ett sätt — kapitalet lägger ned företag, rationaliserar och minskar sysselsättningen. Någon planering för ersättningsindustrier eller andra arbetstillfällen finns inte. Detta är det främsta kännetecknet på kapitalets anarki: bristen på planering. Gårdagens och dagens besked från LM Ericsson, där över 2000 arbetstillfällen skall försvinna, är ytterligare ett bevis på att kapitalintressena inte förmår planera sin verksamhet för full sysselsättning. Det är arbetarna som får betala krisen med minskad sysselsättning, sämre arbetsförhållanden, återhållsam löneutveckling som inte ens motsvarar inflationen, skattebetalda utbildningar och AMS-jobb. Kapitalet får sitta i orubbat bo. Det mister ju inte ens sin aktieutdelning. Vad kan i dag arbetarna göra åt kapitalets härjningar? Är lagarna på arbetsmarknaden så utformade att facket kan tvinga kapitalet att betala krisen? Medbestämmandelagen, som redan har prövats, har visat sig oduglig. Lagen om anställningsskydd likaså. Vad blev det av arbetslivets förnyelse, som socialdemokrater så vackert talade om förut? Det som återstår för arbetarna är bara facklig kamp. Allmänpolitisk debatt dustrin är betecknande för alla branscher som är i kris. I strukturkrisens namn försvinner 1 000 jobb på NJA och flera hundra i Oxelösund. Inom Kopparbergs län försvinner jobben i Vikmanshytte bruk, få ersättningsjobb ordnas —- och Domnarvets Jernverk skär ner med 800 anställda. Gruvorna i Grängesberg, Håksberg och Blötberget hotas av nedskärningar av stora mått. Dessutom skall samhället och arbetarna betala konjunkturkrisen genom permitteringar. Bl. a. skall det stora järnverket i Domnarvet permittera 3 500 man. Det som nu pågår vill inte den borgerliga regeringen göra någonting åt. Man vill endast ge stimulanser, utbildningsstöd o. d. Men planerna på att minska antalet sysselsatta berörs ju inte av de här stödåtgärderna. Och industriminister Åsling har ju sagt att man skall vänta på handelsoch specialstålsutredningarna. Medan man väntar är det anställningsstopp. Arbetsstyrkan minskar med s.k. naturlig avgång. Arbetstillfällena minskar i antal, inga nya kommer till och inga är planerade. Situationen är allvarlig. Dessutom har industriministern myntat begreppet att företagen är ansvariga för sysselsättningen. Ett exempel har vi i Vikmanshytte bruk. Med denna passiva politik godkänner regeringen storbolagens åtgärder att minska antalet sysselsättningstillfällen. Inga undanmanövrer kan frånta regeringen ansvaret för storfinansens åtgärder. Stålindustrins problem berör främst två områden, Bergslagen och Norrbotten. I Bergslagen hotas sysselsättningen, och Norrbotten får inga fler arbetstillfällen som kan lösa dess sysselsättningskris. Spelet kring Stålverk 80 med dess turer kring antalet ton, 4 miljoner eller 2,5 miljoner, är i själva verket spelet om var kapitalet skall investeras. Det är bara vpk som ställt frågan om Stålverk 80 och stålindustrins framtid på ett kvalitativt nytt sätt: Förädla malmen i Sverige så långt som möjligt till färdig produkt! Då är det inte fråga om antal ton utan om sysselsättningstillfällen. Antalet ton blir i stället avgörande för hur mycket som skall förädlas. För detta krävs en planering — inte kapitalets anarki. Men Stålverk 80 har lagts på is. Den socialdemokratiska oppositionen kräver Stålverk 80 men förbinder inte detta krav med en plan för vidareförädling utan överlämnar i praktiken denna del till storfinansen i Bergslagen. Nu har även stålbolagen i Bergslagen råkat i kris. Hånet över NJA är inte längre så stort —- nu kräver de ju själva statlig hjälp. Man motiverar detta med likviditetssvårigheter. Ta Stora Kopparberg som exempel! Domnarvets Jernverk orkar inte självt stå för sina investeringar. Bolagsstyrelsen säger att man inte skall få någon hjälp från den övriga delen av koncernen. Samma ägare som i Stora Kopparberg sitter också i bolag som vidareförädlar stålet och håvar in vinster där. Men just processen inom stålindustrin skall skattebetalarna bekosta genom investeringsstöd — det är ju dit man vill komma. Det är väl så, att de stora privata stålbolagen vill ha Stålverk 80-miljarderna, som då kommer att hamna som rekonstruktions och vidareutvecklingsbidrag i dessa bo lag. Resultatet får arbetarna betala. Detta är borgerlig politik. Man måste tyvärr konstatera att också den gamla regeringen har varit inne på den vägen. Socialdemokrater yrkar ju i dag på statlig insatser i de privata storbolagen men har knappast ställt krav på att kapitalismen inte skall få sitta kvar i orubbat bo. En sådan politik ligger långt från en planerad ekonomi. Kapitalets profitoch spekulationsjakt måste hindras. Därför krävs en statlig politik som vidtar åtgärder i de arbetandes intressen. De som drabbas av strukturkrisen, dvs. arbetare och tjänstemän, bönder, serviceidkare och deras anställda samt småföretagare av olika slag, måste ha ett gemensamt intresse av att rädda sysselsättningen på utsatta orter. Därför är det ett krav att arbetstillfällena måste få vara kvar. Vi kan inte acceptera att de får försvinna med den naturliga avgången. Bolagen skall åläggas att behålla arbetskraften tills en samlad sysselsättningsplan finns och nya sysselsättningstillfällen kan skapas. Staten" måste gå in och planera nya arbetstillfällen i förädlingen av stål. Storfinansen har visat sig vara helt oförmögen till en sådan utveckling. En nationalisering av stålindustrin är därför nödvändig för att regionalpolitiska och samhällsekonomiska skäl skall kunna tas som utgångspunkt för åtgärder. Att låta kapitalet sköta strukturomvandlingen på sina egna villkor får obönhörligt följder för arbetarna. Rationaliseringen tar fart, effektiviteten ökar, arbetshets och utslagning blir än mer påtagliga. Samtidigt stänger man ute allt fler från den egentliga industrin och arbetsmarknaden. Är inte detta ett omänskligt system? Den borgerliga regeringen kan skryta med att man skall lägga fram en ny arbetsmiljölag. Men frågor om arbetstakt, arbetshets, rationaliseringar, ja, kort sagt det som bestämmer om en arbetare får eller kan ta ett jobb, finns inte med i denna lag. Där råder som tidigare arbetsköparnas makt, utövad genom deras ägande av produktionsmedlen, som § 32 är ett uttryck för. Vi som våren 1976 var mycket kritiska mot medbestämmandelagen och påstod att den inte skulle ge arbetarna några verkliga maktbefogenheter på sina arbetsplatser har nu blivit sannspådda mycket tidigare än vi trodde. Endast en månad efter det att lagen trätt i kraft visar det sig att den inte biter på kapitalets makt. Nog måste väl de statsråd som då talade om att §32 var bortsopad rodna, när de nu tar de orden i sin mun. Inte heller kommer de medbestämmandeavtal som ännu inte är tecknade att ge fackföreningen någon egentlig makt att sätta mot kapitalets makt. Vem inbillar sig att arbetsköparna frivilligt frånhänder sig denna makt? För det krävs inte illusioner om utbildningar utan en mobilisering av hela fackföreningsrörelsen i kamp mot arbetsköparna, inte i samförstånd med dessa. Det är många arbetare som är besvikna på de löften och mytbildningar som den gamla socialdemokratiska regeringen har spridit. Bl. a. på min arbetsplats i Domnarvets Jernverk fick vi besked om att det skulle bli permitteringar, och då sade man från fackföreningshåll att medbestäm Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt mandelagen kommer att rädda oss. Det gjorde den inte. Sedan hoppades man på lagen om anställningsskydd. Men även där visade det sig att det är arbetsköparnas värderingar som är utslagsgivande. Det står kvar att arbetslivets förnyelse är en aning stött i kanten, lindrigt uttryckt. Tyvärr vet vi att den borgerliga regeringen varken vill eller kan klara dagens problem. Borgerlig politik kan inte lösa frågan om sysselsättning. Frågorna hopar sig inför framtiden. Kommer olika investeringsbidrag och subventioner att rädda sysselsättningen i Bergslagens bruksorter eller på andra håll? Svaret är nej. Kommer subventioner till storbolagen att leda till att stålindustrin blir en bas för vidareförädling i vårt land? Svaret är nej. Kommer subventioner till storbolagen att ge framtidsplaner för framtida sysselsättning? Svaret är också här nej. Kommer den borgerliga regeringen att tvinga t.ex. LM att investera och förädla i Sverige och upphöra med kapitalexport? Svaret är nej. Svaren är nej därför att den borgerliga regeringen överlåter framtidsplaneringen till profitintressena.

Tyvärr kan inte arbetarklassen se någon slagkraftig lagstiftning som stöder denna kamp. Lagarna är tunna och innehållslösa när kapitalet visar sitt rätta jag. Ägandet och makten är hos kapitalisterna, § 32 är kvar. Mot detta måste hela arbetarrörelsen samlas i en kamp mot arbetsköparna, samförståndspolitiken med arbetsköparna läggas åt sidan. Endast genom en sådan politik kan arbetsköparnas makt beskäras.

Herr talman! En av slutmeningarna i finansplanen lyder: Utsikterna för det kommande året är osäkra. Det kan man hålla med om efter att ha tagit del av den senaste tidens debatt i tidningar och annorstädes, och man kan väl inte heller säga att enigheten i dagens riksdagsdebatt om den svenska ekonomin har varit fullständig, tvärtom. Men att vi vintern-våren 1977 har ett bekymmersamt läge torde vara svårt att motsäga. Fortsättningen får vi avvakta, innan någon slutlig prognos kan göras. Det är dock viktigt att stryka under att Sveriges grundförutsättningar att hävda sig i den internationella konkurrensen är goda. Vi har rika naturresurser. Produktionskapaciteten är inom flera sektorer av näringslivet väl utbyggd och ligger på hög teknisk nivå. Personalen är välutbildad och initiativkraftig. Arbetsmarknaden är välorganiserad. Men skall dessa och en del andra positiva faktorer ge oss ett bra helhetsresultat, måste den nya regeringen komma till rätta med en del all varliga svagheter i den svenska ekonomin, svagheter som man fått ta över från den socialdemokratiska epoken. Dit hör kostnadsutvecklingen. I Sverige har kostnaderna ökat med sprinterfart, medan våra främsta konkurrentländer har hållit långdistanstempo. Som bekant tappar man andan, om man skall springa mycket fort under en längre tid. Och nu är det fråga om huruvida inte det svenska näringslivet håller på att göra det. Någon form av andningspaus i det här avseendet synes vara nödvändig. Då råder oss en del ”doktorer” att devalvera. Andra säger: Hoppa ur valutaormen! Klokast förefaller vara att alla parter lugnar ner tempot litet grand, så orkar vi säkert hålla ut och komma igen när chansen åter bjuds. Det betyder inte ett ögonblick att vi bara skall slå oss till ro och lita till de självläkande krafterna, som oppositionen så gärna talar om. Tvärtom kräver den närmaste tiden en kraftig anpassning av arbetsmarknadspolitiken. Budgetpropositionen visar att regeringens främsta mål är att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Mot bakgrund av den stora ökning av varslen som skett under december 1976 och i januari 1977 kan det bli svårt att hålla sig kvar på samma höga sysselsättningsnivå som hittills. Arbetsmarknadsminister Ahlmark har varit medveten om det och därför lagt fram ett sysselsättningspaket till en kostnad av 1 500 milj.kr. Den satsningen, tillsammans med de resurser som utlovas i budgetpropositionen, bör göra det möjligt att bromsa upp utvecklingen mot ökad arbetslöshet. Sedda mot bakgrund av vad vi i folkpartiet sagt tidigare och även skrivit i en del motioner om arbetsmarknadspolitik kan följande förslag i det här paketet särskilt noteras: För det första: Åtgärderna sätts in så att hotet mot arbetslöshet i första hand kan avvärjas inom företagen. Varsel kan genom kraftigt förstärkta utbildningsbidrag, tidigareläggning av statliga och kommunala beställningar m.m. tas tillbaka och förbli outlösta. Vi har för vår del hävdat att första fronten mot arbetslöshet alltid måste gå inne i företagen. Det här är goda exempel på den politiken. För att dokumentera mitt påstående om folkpartiets förflutna i det här avseendet vill jag erinra om 1972 års partimotion från folkpartiet.

Det gäller de utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Deras situation togs också upp i 1972 års partimotion. Det framgick av det korta citat som jag nyss anfört. I arbetsmarknadsministerns sysselsättningspaket finns väsentliga insatser avsedda att hjälpa handikappade, kvinnor, ungdom och andra grupper som har svårt att komma in på Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt arbetsmarknaden eller hålla sig kvar när det börjar kärva. Dit hör förslagen om utökning av praktikplatser, att ungdom under 20 år får större möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning, höjning av statsbidraget för kommunala beredskapsarbeten för ungdom, höjning av det s.k. jämställdhetsbidraget m.fl. Här ges åter exempel på att folkpartiets krav på garanterad sysselsättning för ungdom förverkligas steg för steg. För det tredje vill jag fästa uppmärksamheten på arbetsförmedlingens betydelse. En folkpartites, hämtad ur en partimotion av tidigt 1970-tal, lyder: Arbetsförmedling är ett jämförelsevis billigt arbetsmarknadspolitiskt medel. Den totala årskostnaden för en arbetsförmedlares tjänster har beräknats motsvara samhällskostnaden för ett par tiotal årsarbetslösa. Samhällsekonomiskt lönar det sig således att satsa på en effektiv arbetsförmedling. Under senare år har också en successiv uppbyggnad av arbetsmarknadsverkets resurser skett. I nästa budget tilldelas verket inte mindre än 240 nya tjänster, varav 100 får tillsättas redan den 1 mars i år. Det är en kraftig satsning som bör ge resultat i ett effektivare förmedlingsarbete. Till det skall läggas den fortgående upprustningen av verkets ADB-resurser, som kommer att leda till väsentliga förbättringar av förmedlingsverksamheten. Sammantaget är det fråga om betydande förbättringar av arbetsmarknadspolitiken, och det behövs verkligen i en tid med lågkonjunktur och växande strukturproblem inom näringslivet. Den här satsningen av regeringen kontrasterar också bjärt mot den beskrivning av sysselsättningsläget som den socialdemokratiska oppositionen ger i sin partimotion om arbetsmarknadspolitiken. När jag häromdagen läste den blev jag minst sagt häpen redan av inledningsmeningarna. Där görs gällande att den regeringsbildande majoriteten vill dämpa ambitionerna för vår sysselsättningspolitik. Hur kan man påstå något så felaktigt? Den budget statsrådet Mundebo har lagt fram och det sysselsättningspaket arbetsmarknadsminister Ahlmark har presenterat visar på motsatsen. Sysselsättningen har fått främsta prioritet i regeringens arbete. Men vad skall man säga om oppositionens eget budgetalternativ, vars främsta kännetecken är att den lägger ytterligare bördor på näringslivet? Vi har ett näringsliv som redan håller på att pressas ut från den ena exportmarknaden efter den andra. I finansplanen redovisas att exportpriset på svenska bearbetade varor steg med 29 96 åren 1974-1976, medan det genomsnittliga exportpriset i svenska kronor för OECD-länderna steg med endast 10 8. Det betyder en relativ prisstegring på 17 96 under två år. Detta har resulterat i förluster av marknadsandelar på ungefär lika många procent. Dessvärre betyder det också förlorade marknadsandelar för den importkonkurrerande svenska hemmamarknadsindustrin. I det läget kan ingen påstå att man ökar tryggheten i jobbet genom att öka näringslivets kostnader med högre arbetsgivaravgifter. Man gör det inte heller genom att, som socialdemokraterna vill, ta bort de stimulanser som den nya regeringen vill ge den mindre och medelstora företagsamheten. Det föreslår oppositionen i ett läge, då industriproduktionen under 1976 minskade med 2 4. Det är andra året i följd som industriproduktionen i landet minskar, vilket är helt unikt för efterkrigstiden. Man har anledning att fråga sig varför det har blivit så här illa. Den internationella lågkonjunkturen är en förklarande faktor, som tidigare sagts. Lika klart är det höga kostnadsläget en annan faktor. Men räcker de förklaringarna? Eller är det så att vårt näringsliv står inför allvarliga strukturförändringar, där hela branscher håller på att slås ut? När man betraktar exempelvis tekobranschen, där man talar om att antalet sysselsatta på relativt kort tid kan halveras, så ligger ett ja som svar snubblande nära. Nu tror jag inte att det kommer att gå så illa. Svensk tekoindustri liksom andra krisbranscher kommer säkert att finna nischer i marknaden som ger livsrum. Men det kräver ingående prövning bransch för bransch. Och framför allt måste den nya regeringen lyckas att steg för steg lägga om skattepolitik och näringspolitik, så att svensk företagsamhet åter kan arbeta med optimism. Det är den säkra vägen till tryggare jobb och förbättrad levnadsstandard för löntagarna.

Herr talman! I valrörelsen hävdade de borgerliga partiernas företrädare att om man bara fick ett regeringsskifte så skulle vi få ett nytt näringspolitiskt klimat. Ett regeringsskifte skulle i sig självt betyda en stimulans till nya krafttag inom vårt näringsliv, och därför ansåg man ett regeringsskifte nödvändigt. Vi har fått ett regeringsskifte, och hur ser nu det näringspolitiska klimatet ut? Har vi upplevt en nytändning i svenskt näringsliv? Nej, vi har fått uppleva en oerhörd pessimism inför framtiden inom näringslivet — och det är inte så underligt, så som regeringen svartmålar den svenska industrins framtid. Det nya näringspolitiska klimatet kännetecknas av betydande osäkerhet. Man märker nu en spirande irritation inom vissa företagargrupper, som lovades stora lättnader. Jag såg härförleden att några företagare frågade arbetsmarknadsminister Ahlmark om han slängt i papperskorgen sitt heliga löfte att slopa arbetsgivaravgiften för fem anställda i företagen. Detta leder mig, herr talman, fram till en mera allmän fråga som jag anser att man skall ställa under den allmänpolitiska debatten: Hur stämmer nu regeringsförslagen med de borgerliga partiernas stolta valmanifest? Jag skall granska ett löfte — enligt min mening ett mycket viktigt sådant. Till pukor och trumpeter presenterade centern tidigt före valet ett näringspolitiskt program. Det mest säljbara argumentet för programmet var löftet om att skapa 400 000 nya jobb fram till 1980. Centerpartisterna blev djupt sårade när någon vågade ifrågasätta deras möjligheter att åstadkomma detta. Som svar på frågan hur man skulle gå debatt Allmänpolitisk debatt i land med uppgiften presenterades frimodiga uttalanden. Om bara viljan fanns så skulle det ordna sig — socialdemokraterna saknade viljan. Vår nuvarande industriminister menade förra året i en debatt här i riksdagen att vad som behövdes för att nå målet var ”mod och kurage”. Det var ju inte så konstigt att många väljare tänkte att här har det största oppositionspartiet utarbetat ett näringspolitiskt program som innebär 400 000 nya jobb som mål, och en stor del av de jobben skall vara inom industrin. Då måste ju detta parti ha haft vissa tankar om hur det skall kunna förverkligas. Partiet begärde ju att få komma i regeringsställning för att bli i tillfälle att genomföra sitt program. Nu har vi sett den första viljeyttringen från regeringen i sysselsättningsfrågan. Redan i regeringsdeklarationen sökte jag med ljus och lykta efter de 400 000 nya jobben. I det aktstycket visade man stor ordkarghet på den här punkten. Man nöjde sig med att säga: ”Nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet.” Hur blir det då med den saken? Hur många nya jobb avsätter det nya näringspolitiska klimatet? I sin första budget räknar nu regeringen med att industrisysselsättningen skall minska med 30 000 platser under år 1977. Vad gör man då för att motverka detta? Vad är det man har ”mod och kurage” att göra, för att citera herr Åsling? Vad föreslår man för att infria sitt löfte om 400 000 nya jobb? Ingenting. Man nöjer sig med att utgå ifrån att kvinnorna skall stanna hemma = eller, för att uttrycka sig med regeringens eget språk: ”Kvinnornas utträde på arbetsmarknaden under 1977 kommer att ske i något långsammare tempo.” Och så räknar man med att allt fler personer skall utnyttja möjligheten att pensionera sig. Nu kommer man visserligen att medverka till att den så kritiserade offentliga sektorn skall öka sysselsättningen med 35 000 jobb under 1977, men som synes blir den totala ökningen ringa. Det fattas 395 000 av de 400 000 nya jobben. Jag märker hur centerns företrädare inte vill kännas vid sitt löfte om 400 000 nya jobb. Man hittar på de mest tokiga bortförklaringar. Men det går inte hem. Alla TV-tittare och radiolyssnare har i gott minne hur centerns talesmän i alla debatter slog fast sitt löfte om 400 000 nya jobb. Den som ifrågasatte den saken var en ohederlig person. Folkpartiet gjorde stort nummer av sitt förslag till ungdomsgaranti. När vi ville ha litet klarare besked om innebörden blev man mäkta upprörd. Folkpartiet garanterade alla ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Det fick man med i regeringsdeklarationen. Det tyckte vi var bra. ”Alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik eller utbildning” står det i regeringsdeklarationen. Vi väntade med spänning på hur detta löfte skulle infrias genom praktiska åtgärder. Nu läser vi i arbetsmarknadsministerns bilaga till budgetpropositionen att alla ungdomar skall garanteras erbjudande om arbete, praktik eller utbildning. Att, herr talman, påpeka skillnaden mellan att garantera arbete och att garanteras erbjudande är inte kitslighet. Det är bara att konstatera att kontakten med verkligheten visat sig vara besvärande. Verkligheten förändrar man inte med slagord och paroller. Hur skall kvinnornas berättigade krav på arbete kunna infrias, om inte samhället ser till att sysselsättningen ökar? Hur skall vi klara jobb till ungdomarna? Hur skall vi kunna åstadkomma regional balans, om man nöjer sig med att notera att industrisysselsättningen kommer att minska men ätt arbetslösheten därför inte behöver bli så omfattande, eftersom kvinnorna stannar hemma och allt fler pensionerar sig? Under den allmänpolitiska debatten är det regeringens politik som skall granskas. Det är då regeringen skall avkrävas besked. Från socialdemokratiskt håll har vi i partimotioner visat hur vi anser att sysselsättningsoch näringspolitiken bör bedrivas. Vi har ställt krav på omedelbara åtgärder, som behövs för att klara de aktuella sysselsättningsproblemen. En del åtgärder har genomförts, och det är bra, men andra har uteblivit. Vi anser det beklagligt att regeringen i höstas ansåg att man kunde minska stimulansen till kommuner och landsting när det gällde att skaffa jobb till ungdomarna. Beslutet om att sänka statsbidraget från 75 96 till 60 96 har uppfattats av kommunerna på det sättet, att man inte ansett det lika nödvändigt med krafttag. Nu har regeringen bestämt sig för att återgå till 75 96, och det är bra, men dröjsmålet har varit onödigt. Vi har i vår partimotion föreslagit en utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken, och vi har i en utförlig motion arbetat fram förslag till näringspolitiska åtgärder. Före valet sammanfattade vi socialdemokrater vår syn på sysselsättningspolitiken på följande sätt: ”För att på längre sikt trygga rätten till arbete måste samhället redan i dag utforma framtidens sysselsättningspolitik. En sådan politik kan inte bygga på en passiv väntan på vad det privata kapitalet skall företa sig. Samhället måste aktivt gå in och leda arbetet för att skapa nya arbetstillfällen.” Vi kommer längre fram i vår att utförligt få diskutera de förslag som vi har fört fram i våra motioner. För sysselsättningen på både kort och lång sikt är den ekonomiska politik vi förordar en förutsättning. Vi måste ha en stark ekonomi för att samhället skall kunna sätta in massiva åtgärder när det behövs. Hade vi inte haft den här fullmakten och en stark ekonomi, så hade inte herr Ahlmark kunnat lägga fram sitt sysselsättningspaket. Det är en förutsättning att man har en stark ekonomi. Åtgärderna skall nämligen kunna vara riktade mot branscher, mot regioner och mot enskilda och grupper som berörs av svårigheterna. Endast genom en sysselsättningspolitik så utformad klarar vi målet Arbete åt alla. Till sist vill jag i korthet beröra arbetsrätten och arbetsmiljön. Jag beklagar att regeringen försenat ett par viktiga reformer. Jag syftar bl.a. på arbetsmiljölagen. Denna reform var så väl förberedd vid regeringsskiftet att något dröjsmål inte hade behövt komma i fråga. Vi har i en motion föreslagit de förbättringar i medbestämmandelagen som vi utfäste i valrörelsen. Bifaller riksdagen våra yrkanden och förslag debatt Allmänpolitisk debatt får medbestämmandelagen det utseende som vi socialdemokrater och löntagarnas organisationer var ense om. Jag beklagar att regeringen inte klarat upp den oklarhet de borgerliga partierna orsakade vid behandlingen av förslaget förra året. De borgerliga hävdade att det rådde en motsättning mellan aktiebolagslagen och medbestämmandelagen. De ville inte att riksdagen skulle ställa sig bakom det uttalande regeringen gjorde utan begärde i stället att regeringen före årsskiftet skulle lägga fram ett nytt förslag. Det var de borgerliga som skapade oklarheten genom att driva sin vilja igenom. I det läge som uppstod var det givetvis min avsikt att se till att frågan klarades upp före årsskiftet. Min efterträdare informerades omedelbart om vad han hade ställt till med och att det var erforderligt att klara upp saken snarast. Det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte lagt fram förslag till lösning. Den otålighet som LO och TCO gett till känna är fullt förståelig. Jag menar, herr talman, att varje dröjsmål måste tolkas som ovilja från regeringens sida att medverka till ökat inflytande för de anställda.

Herr talman! Herr Ingemund Bengtsson i Varberg menade att vi hade hävdat i valrörelsen att det var en stimualans i sig att få en växling vid makten. Det är ett påstående som vi förvisso står fast vid. Jag tror att det har varit mycket välgörande med den regeringsväxling som vi fått uppleva här i Sverige efter den 19 september och iakttaga vilken kursändring som är på väg i den svenska politiken. Åtskilliga kan noteras befinna sig på den sida där man tycker att det har skett väsentliga förbättringar. Låt mig bara ta det stora löntagarkollektivet i vanliga inkomstklasser, arbetande på heltid. Det är klart att de människorna finner en förbättrad skatteskala på den statliga sidan mycket positiv och att även de har en rimligare marginalskatt att möta under 1977 än om den gamla regeringen suttit kvar. Om vi går över på företagssidan, som herr Bengtsson speciellt ville tala om, kan jag till att börja med säga att det i varje fall inte i mitt tidigare anförande fanns någonting av svartmålning av näringslivet. Tvärtom! Jag redovisade de många positiva faktorer som det svenska näringslivet har i tävlan med andra länders näringsliv. Men vi kan inte blunda för fakta, herr Bengtsson. Det finns, som jag sade här förut, ett par mycket besvärande omständigheter just nu, och kostnadsläget är en av de faktorer som gör att konkurrenskraften urholkats.

Men oppositionen vill nu överraskande nog återinföra de orimliga reglerna om sambeskattning av familjeföretagare. Den nya regeringen vill gå vidare och förbättra egenföretagarnas villkor genom att befria dem från allmän arbetsgivaravgift på inkomster upp till 30 000. Det säger herr Bengtssons parti nej till och vill behålla 18 000 som gräns. Differentieringen av arbetsgivaravgifterna, som vi talat om, är i dag tack vare den nya regeringen en realitet i det inre stödområdet — en åtgärd som herr Bengtssons parti vill upphäva för att införa en generell arbetsgivaravgift över hela Sverige. Vidare kommer förslag om hur generationsväxlingarna skall klaras lättare. — Om tiden medgav det skulle jag kunna fortsätta den här katalogen för att visa hur fel herr Bengtsson hade i sitt anförande på den här punkten.
Herr talman! Jag vidhåller att de borgerliga partiernas förespeglingar före valet — om det bara blev en ny regering så skulle det bli ett helt annat företagsekonomiskt klimat — var felaktiga. Jag hävdar att många av svårigheterna i dag inom svenskt näringsliv beror på den osäkerhet man känner efter den nya regeringens tillkomst. Jag hävdar bestämt att alla våra åtgärder för att till samhället dra in nya inkomster i form av skatter och pålagor på företagen har vidtagits för att stärka ekonomin och trygga sysselsättningen på lång sikt. Herr Wirtén talade om en sänkning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Vad det gäller är en sänkning på 2 96. Den är mycket marginell för företagen och har inte skapat ett enda nytt jobb. Men sammantaget kostar den omkring 125 miljoner. Vår metod är i stället riktade åtgärder. Vi vill sätta in stödåtgärderna precis där de behövs och inte breda ut dem över hela fältet. Herr Wirtén skröt om alla de insatser man gjort för att trygga sysselsättningen och skapa jobb för ungdomarna och gjorde gällande att arbetsförmedlingen fått 240 nya tjänster enligt det förslag som arbetsmarknadsministern lagt fram. Det är fel. 100 av dessa tjänster tillsatte jag som arbetsmarknadsminister. Det enda man nu gör är att skaffa pengar för att betala lönerna till dem. Ökningen är alltså bara 140. Så var det med det. Herr Wirtén nämnde inte med ett ord den viktiga omständigheten att regeringen kallt räknar med en sysselsättningsminskning. Vad är det för positiva åtgärder man tänker vidta för att skapa ny sysselsättning så att man kan lösa problemen för kvinnorna, jämlikhetsproblemen och de regionalpolitiska problemen? Det hade varit mycket bättre om herr Wirtén hade talat om det för oss. Nu är det ni som regerar, nu är det ni som har att tala om vilka åtgärder som skall till för att lösa problemen! Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt
Herr talman! Om det råder osäkerhet i det svenska näringslivet f.n. — och det kan jag väl hålla med herr Bengtsson om — beror det framför allt på den lågkonjunktur som hela industrivärlden skakas av. Att vi i Sverige klarat oss så länge som vi gjort skall vi naturligtvis vara tacksamma för, men i dag upplever man att den internationella lågkonjunkturen drar sig in över de svenska gränserna. Det är ett faktum att den skapar osäkerhet — det vill jag inte bestrida — men den har alltså inget samband med den nya regeringens näringspolitik. Det är bäst att arbeta med riktade åtgärder, sade herr Bengtsson. Ja, vad är detta att differentiera arbetsgivaravgiften om inte just att rikta åtgärderna så att de som bäst behöver en lättnad får den? Alla här i kammaren är väl ändå överens om att näringslivet i skogslänen och i det inre stödområdet har svårast att konkurrera inhemskt och med utländsk företagsamhet och att det därför är just den sektorn som behöver få en lättnad. Detta är ett exempel som slår just i den riktning som herr Bengtsson efterlyste. Får jag sedan ta upp detta med de 240 tjänsterna inom arbetsmarknadsverket. Herr Bengtsson säger nu flott att ”100 av dessa tjänster tillsatte jag”. Men resurserna kommer ju nu genom den nya regeringen, och jag föreställer mig att lönerna för dessa 100 tjänster inte är helt ointressanta. Nu blir den delen av arbetsmarknadsverkets förstärkning alltså verklighet. Herr Bengtsson efterlyste folkpartiets ungdomsgaranti. Om man läser innantill i arbetsmarknadsminister Ahlmarks sysselsättningspaket finner man flera exempel på hur just ungdomarnas situation på arbetsmarknaden förstärks med nya praktikplatser och med stöd för arbetsmarknadsutbildning, där det är en mycket kraftig höjning och där naturligtvis även ungdomar kommer i fråga. Man går vidare med att öppna vägar även för ungdom under 20 år att få beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. En lång rad åtgärder riktar sig just till ungdomen.

Herr talman! Jag noterar med glädje att herr Wirtén uttalar sitt erkännande för arbetsmarknadspolitiken som har inneburit att vi klarat oss genom krisen bättre än något annat land. Jag menar nog att socialdemokraterna har all anledning att ta åt sig äran för det. Sedan har man diskuterat de allvarliga strukturproblem vi har och gjort gällande att vi dolde dem för oppositionen före valet, att vi sopade dem under mattan och att de har kommit fram nu. Men dessa problem har vi ju haft länge, vi har länge brottats med dem. Vissa branscher har vi klarat, men andra återstår att klara. Nu är det den borgerliga regeringen som har uppgiften att klara de problemen. Beträffande de 240 arbetsförmedlarna förhåller det sig så att 100 av dem redan är anställda. De anställdes för pengar som vi begärde förra året. Men om inte arbetsmarknadsministern får nya pengar måste naturligtvis dessa 100 avskedas. Så enkelt är det. Man har alltså pengar för att anställa 240, men 100 av dem är redan anställda. Då kan det ju inte bli en sådan ytterligare stimulans som man gör gällande. Man behöver inte vara exeget för att klara ut att det är en väldig skillnad mellan att garantera arbete och att garantera erbjudande om arbete. Det är en reell nedtrappning av ambitionerna. En del av svårigheterna för ungdomarna består i bristen på alternativ till det linjedelade två eller treåriga gymnasiet. Det finns ett stort utbud av korta yrkesinriktade kurser. Sådana måste det finnas. Biträdande utbildningsministern anser att det räcker med dem som finns. Vi har i vår partimotion krävt att man skall planera för 2 000, regeringen nöjer sig med 250. Det var mycket beklagligt att regeringen sänkte statsbidraget till kommuner och landsting från 75 till 60 26. Kommunerna uppfattar det självfallet så att nu finns det inte samma motiv att ta krafttag. Eftersom de bara skulle få 60 ?6 i statsbidrag har de planerat mycket färre jobb för ungdomar. Vi varnade regeringen för detta. Nu har regeringen återgått till 75 26. Det är bra, men det är beklagligt att tre fyra månader gick då man hade behövt planera men inte gjorde det på grund av att statsbidraget sänktes.

Herr talman! Ingen har kunnat undgå att lägga märke till att det svenska näringslivet och därmed den svenska ekonomin befinner sig i en allvarlig situation. När jag lyssnade till herr Ingemund Bengtsson i Varberg stod det klart för mig att han levde kvar i något av en gammal värdering av situationen. Han har uppenbart glömt att det vi nu upplever inom svenskt näringsliv och svensk ekonomi är en följd av den bristande näringspolitiska beredskap som vi haft här i landet under de senaste åren. Ingen är överraskad av de strukturproblem som vi nu bevittnar. Det är bara det att strukturproblemen till följd av denna dåliga beredskap och den internationella utvecklingen nu har kommit klart och brutalt i dagen, i snabbare tempo än vad som eljest skulle ha varit normalt. De svenska företagen har tappat marknadsandelar inom och utom landet, och vår bytesbalans har försämrats. Det är konsekvenser av denna utveckling. Genom en stor upplåning utifrån har vi dock med ökade insatser på den offentliga sektorn och stöd till industrins lageruppbyggnad hittills kunnat hålla arbetslösheten i schack, och det är värt att notera med tacksamhet, inte minst mot bakgrund av den situation på arbetsmarknaden som många länder i vårt grannskap kan konstatera. Om den här politiken har vi i stort varit eniga, även om vi i dag Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt något efterklokt kan säga att lagerstödet sattes in för tidigt. Nu har emellertid verkningarna av lågkonjunkturen nått oss med full och i vissa avseenden förfärande kraft. Vi upplever det dagligen med varsel om permitteringar, driftsinskränkningar och företagsnedläggelser. Någon har sagt att industridepartementet har blivit ett akutintag för sjuka företag, dit patienterna kommer åtföljda av de närmast sörjande — vilka de nu är — och ber om en Döbelnsmedicin. Den gamla regeringen gav dem ibland ett antal miljoner med sig hem och invaggade samtidigt både sig själv, företagen och andra i uppfattningen att krisen var övervunnen. Jag har full förståelse för att särskilt tillfälligt statligt stöd måste användas —- ibland förutsättningslöst — men industrikriser av den omfattning vi upplever i dag kräver i första hand mer grundläggande insatser från statens sida. Vad som i dag förvärrar situationen för vår del är att vi samtidigt med konjunkturnedgången brottas med strukturproblem i flera viktiga branscher. Det betyder i klartext att somliga branscher i det här landet måste rationaliseras, och det ganska snabbt. Det är åtskilliga svenska företag som i dag står inför hotet om betalningsinställelse och likvidation. Det gäller inte bara små och medelstora företag i traditionella problembranscher utan också stora, välrenommerade företag inom de svenska basindustrierna. Genomgripande rationaliseringsåtgärder kommer därför att bli nödvändiga. Vi har haft det bra förspänt i vårt land och kanske glömt hur ett läge som detta ställer speciella krav på insatser. Under nästan hela efterkrigstiden fram till mitten av 1960-talet kunde strukturrationaliseringen inom industrin äga rum på marknadens villkor, om jag så får säga, dvs. anpassningen skedde så smidigt att det i stort sett fanns överensstämmelse mellan vad vi producerade och vad vi kunde sälja. Den allt friare världshandeln och den solidariska lönepolitiken ställde krav på en snabbare strukturrationalisering. Det tog den då sittande regeringen inte alltid konsekvenserna av. Åtskilliga framför allt mindre företag slogs ut. Detta ansågs av många rent av som en riktig och lovvärd utveckling. För att underlätta strukturförändringarna infördes den aktiva arbetsmarknadspolitiken — ibland karakteriserad som den rörliga arbetsmarknadspolitiken. Den stora folkomflyttningen inleddes och stöddes med statliga insatser. Om denna utveckling har åtskilligt sagts under årens lopp, inte minst från centerpartiets sida. Det blir säkert anledning att återkomma till de sociala effekterna i annat sammanhang. Den socialdemokratiske valanalytikern Jan Lindhagen pekar på bl.a. strukturomvandlingens politiska effekter i tidskriften Tiden i en mycket intressant analys, som borde vara tänkvärd även som bakgrund för vad som händer inom näringspolitiken. Under 1960-talet kom gradvis tecken på att skilda branscher krävde särskilda statliga åtgärder. Varvsindustrins särpräglade finansieringsförhållanden gjorde att staten gick in med stöd. Fartygsgarantisystemet in Tekoindustrin utsattes från början av 1960-talet för en hårdhänt strukturomvandling. En ny tekoutredning tillsattes, en i raden av flera sedan 1940-talet. Under de senaste åren har andra branscher krävt statsingripanden, delvis till följd av problem specifika för branschen, t.ex. skogsindustrins råvaruförsörjning, delvis till följd av teknisk utveckling och marknadernas förändring. Som en följd av ogynnsam kostnadsutveckling under de två senaste åren har situationen nu blivit akut på sina håll. Den fråga man möter är vad statsmakterna då kan göra. Det första och grundläggande är att vi måste få kontroll över kostnadsutvecklingen här i landet. Det är det absolut avgörande för att återställa expansionskraften i näringslivet. Sveriges kostnadsläge måste komma i balans med omvärldens. Det är en långsiktig målsättning, som kan uppnås genom en väl avvägd ekonomisk politik och balanserade avtalsuppgörelser. Likviditetssituationen inom industrin måste också förbättras. Det är en målsättning på kort sikt. Härutöver kan samhället gå in med stöd till särskilt utsatta branscher för att höja effektiviteten och därmed den långsiktiga konkurrenskraften. Här arbetar nu flera grupper inom industridepartementet med olika problembranscher, och deras analyser och förslag kommer att föreligga inom den närmaste tiden. Arbetsmarknadspolitiska insatser krävs för att stärka uthålligheten i företagen och förhindra permitteringar. På det området har arbetsmarknadsministern nyligen presenterat förslag till långtgående — som vi redan har kunnat konstatera — verkningsfulla insatser. En stor del av de nuvarande problemen i näringslivet är alltså strukturproblem, och inom regeringen arbetar vi f. n. med ett åtgärdsprogram för statens medverkan i de strukturförändringar som är och kan bli nödvändiga. Oppositionen har föreslagit inrättandet av en särskild strukturfond samtidigt som man vill lägga ytterligare pålagor på näringslivet. Oppositionens budgetförslag präglas i övrigt av räddhåga att tänka om och en rent konservativ rädsla för att stimulera ekonomin, något som rimmar dåligt med de socialdemokratiska traditionerna och viljan att slå vakt om sysselsättningen i första hand. Det står i dag fullt klart att den föreslagna strukturfonden inte är tillräcklig. Det kommer att krävas insatser av en helt annan storlek för att vi någorlunda skall komma till rätta med strukturproblemen i svenskt näringsliv, och insatserna brådskar. Det krävs helt enkelt ett program för överlevande för hela branscher och åtskilliga även stora svenska företag. Jag vill kortfattat skissera hur jag anser att ett sådant program skulle kunna läggas upp. För det första måste företagen kunna få tillgång till kapitaltillskott, som gör det möjligt att hålla kvar de anställda i företagen i väntan på att marknadssituationen skall förbättras. Det får ses som ett långsiktigt Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt komplement till de insatser som kommer att ske inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet. För det andra måste problembranscherna kunna bli föremål för särskilda insatser som underlättar strukturförändringar, allt enligt de rekommendationer och förslag som kan komma från de arbetsgrupper vilka i dag ser över resp. branscher. För det tredje måste de företag som i dag inte har problem ges förutsättningar att gå bra även i fortsättningen. Det kan förefalla vara en självklarhet men är uppenbarligen vad man har missat i ett tidigare skede med den brist på näringspolitisk inriktning och aktiv näringspolitik som då präglade handlandet. I arbetet med att klara upp svårigheterna för vissa företag får vi inte glömma dem som kämpar vidare i det tysta. Det heter visserligen att hälsan tiger still, men då får vi också se till att de företag som i dag inte möter oss från tidningarnas löpsedlar och förstasidor får fortsätta att fungera såsom friska utvecklingsdugliga företag, som kan garantera sina anställda sysselsättning. En del av våra problem beror på att vissa av de svenska råvaruföretagen med dagens teknik inte är lika konkurrenskraftiga som tidigare. Det är därför angeläget att vi fortsättningsvis satsar på att vidareförädla vård råvaror så långt det är möjligt inom landets gränser. En av branscherna med påtagliga problem är stålindustrin. Här är en strukturrationalisering nödvändig, som innebär ökad specialisering och samverkan i marknadsföringen. Det är helt nödvändigt att staten medverkar i denna omvandling och anpassning inom stålindustrin, men innan jag framlägger förslag för riksdagen avvaktar jag de utredningar som pågår på området. När vi talar om stålindustrin och dess struktur kan vi inte komma förbi Stålverk 80, denna jättesatsning som har slutat i ett präktigt fiasko. Vi lyckades få stopp på miljardrullningen, och vi hade facket med oss på att inrikta de resurser som vi hade till förfogande på att i första hand rädda NJA. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att nu ge NJA, dess ledning och anställda, arbetsro i det viktiga rekonstrueringsarbete som där pågår och som måste ta sikte på att av NJA skapa ett slagkraftigt framtidsdugligt stålföretag. Det råder inget tvivel om att förutsättningarna finns. Då måste man emellertid ha kurage att släppa de visioner som man av mer eller mindre partipolitiska skäl har slängt fram. Då måste man också ha klart för sig att det här är fråga om ett långsiktigt utvecklingsförlopp och att Stålverk 80 måste skjutas på en framtid när marknaden ser annorlunda ut. Den tidigare industriministern Rune Johansson förklarade ju den 20 oktober att han i min position skulle ha reagerat på samma sätt på den propå som gjordes från en enig NJA-styrelse om att skjuta Stålverk 80 projektet på framtiden. Nu ser vi i reportage från demonstrationer och möter också uttalanden om att den tidigare arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson har förklarat att Stålverk 80 skall byggas och sättas i gång omedelbart, om socialdemokraterna händelsevis vinner valet 1979. Stålverk 80 är i den näringspolitiska debatten ett intressant projekt även så till vida att det är ett uttryck för mycket av den vilja och den viljeinriktning som präglar partiernas näringspolitiska syn. Jag vill därför fråga herr Ingemund Bengtsson i Varberg - liksom naturligtvis också herr Johansson i Ljungby: Vilken linje är det som är oppositionens? Det vore välgörande för debatten om man klarade ut begreppen i det fallet och talade om var oppositionen egentligen står. Om man väljer att starta utbyggnaden 1979, vad händer då med strukturen inom stålindustrin? Och vad händer med de anställda i de företag som i dag har problem med avsättningen och om vilka vi vet att problemen inte blir övervunna under detta årtionde? Vad händer med de resurser som behövs för att hjälpa andra branscher i svårigheter? Och hur skall man förklara detta i de mellansvenska järn och stålindustribygderna? Blir det över huvud taget några pengar över för statliga insatser om man väljer att utan noggrann planering och prövning satsa miljard efter miljard på ett enda jätteprojekt? Jag upprepar att vi alla har ett ansvar att erbjuda NJA, dess arbetare, tjänstemän och ledning arbetsro med det tunga jobbet att rekonstruera detta företag. Låt oss samlas kring den uppgiften! Hur rimmar f. ö. dessa visioner med socialdemokratiska krav och talet om samhällsekonomiskt ansvar samt kraven på återhållsamhet, som socialdemokratin nu försöker göra till sitt kännetecken när man har hamnat i opposition? Det är ganska klart att i en tid av strukturförändringar kommer regionalpolitiken att ha en nyckelroll. Lokaliseringsstödets utformning utreds f. n. av sysselsättningsutredningen. Bl. a. behandlas indelningen av landet i stödområden. I avvaktan på utredningens förslag bör försöksvis möjligheten ökas för länsstyrelserna att ta initiativ till att lokaliseringsstöd skall lämnas på orter utanför stödområdet med särskilt svårlösta sysselsättningsproblem. Det bör därför vara möjligt att pröva en ordning som innebär att regeringen efter framställning från länsstyrelse kan förordna att kommun utanför stödområdet för viss tid, dock högst ett år, skall ingå i den s.k. grå zonen. En sådan ordning bör underlätta länsstyrelsernas strävanden att påverka lokaliseringen av industriinvesteringar inom länen. Men jag vill poängtera att vi kommer att tillämpa denna ordning mycket restriktivt. Endast kommuner med betydande sysselsättningsproblem bör komma i fråga. I samband med bedömningen av den regionalpolitiska satsningen har herr Ingemund Bengtsson i Varberg tagit upp frågan om centerns målsättning om 400 000 nya jobb på 1980-talet.

Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Det här innebär ju i klartext, herr Ingemund Bengtsson, att om man omsätter valspråket ”arbete åt alla” i en regionalpolitiskt gångbar term, måste målet vara 400 000 nya jobb. Jag vill fråga herr Bengtsson, om han tar avstånd från de direktiv till sysselsättningsutredningen som tidigare lämnats, och om han tar avstånd från målet ”arbete åt alla”. Jag vill i detta sammanhang också peka på en annan detalj, nämligen att det var en enig arbetsmarknadsstyrelse som beträffande statsbidraget till kommunerna för sysselsättning av ungdom bedömde behovet vara sådant att man kunde stanna vid 60 96. Jag tror inte, herr Bengtsson, att någon kommun har upphört med sin planering bara av den anledningen. Nu är det ju — som herr Bengtsson också noterade — så, att regeringen beslutat återföra statsbidraget till 75-procentsnivån. Jag tycker att man, när man bedömer vad som händer omkring oss, har anledning att sträva efter en realistisk syn, att se sanningen i vitögat. Vi har allvarliga problem just nu, vårt näringsliv står inför svåra påfrestningar, men jag är för min del i grunden optimistisk med tanke på framtiden. Det finns så klara indikationer på att vi får en konjunkturuppgång under årets senare del. Vi möter den uppgången med en produktionsapparat med hög teknisk standard, som vi nu också hoppas kunna hålla intakt med arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi har kunniga arbetare, tjänstemän och företagare, och vi har en fackföreningsrörelse som med blicken öppen för realiteter är beredd att medverka vid nödvändiga strukturförändringar, och jag tror att medbestämmandelagen bör kunna bli ett positivt element i detta sammanhang med delat ansvar för att stärka näringsliv och sysselsättning. Regeringen å sin sida är fast besluten att ta ansvar för att strukturförändringarna genomförs med så små olägenheter som möjligt för de anställda men med målet att ändå stärka näringslivet för den framtid som kommer att ställa stora fordringar på att våra produktionsresurser hålls intakta.

Herr talman! Nej, herr industriminister, jag har inte alls frångått det mål som är socialdemokratins, nämligen ”arbete åt alla”. Allt — vårt budgetförslag, vår näringspolitiska motion — syftar till ”arbete åt alla”. Men det befriar inte herr Åsling från den fråga jag har ställt: När och hur skall centerpartiet åstadkomma sina 400 000 jobb? För centerpartiet var det en valfråga. Varje gång vi diskuterade saken sade man från centerpartiets sida: Rösta på oss så skall vi klara 400 000 jobb. Kurage var vad som behövdes. Vi konstaterar alltså att herr Åsling stillatigande nöjer sig med en minskning av industrisysselsättningen med 30 000 under år 1977. Jag vill fästa uppmärksamheten på att herr Åsling i sysselsättningsutredningen grälade om mina direktiv och ansåg att jag var litet för pessimistisk då det gällde industrisysselsättningen framöver. Då är det väldigt förvånansvärt att varken hos arbetsmarknadsministern eller ekonomimi nistern eller industriministern finns någonting som visar på hur man skall åstadkomma de här 400 000 jobben. Tiden brådskar. 1977 blir det nästan en minskning. I varje fall fattas det 395 000 jobb, och nu är det regeringen som skall tala om hur de skall komma till. Vi har talat om i våra motioner hur vi har tänkt att det hela skall ske. När det gäller statsbidraget till kommunerna kom herr Åsling med en felaktig uppgift. Arbetsmarknadsstyrelsen nöjde sig inte alls med en sänkning från 75 till 60 ?6 för ungdomsarbetslösheten. Nej, herr Åsling, arbetsmarknadsstyrelsen föreslog regeringen att statsbidrag skulle utgå med 60 9 till alla beredskapsarbeten, oberoende av om de var för ungdomar eller andra. Under sådana omständigheter hade kommunerna tjänat på ändringen, men regeringen minskade bidraget till arbeten för ungdom till 60 96 och lät i övrigt allt vara vid det gamla. Så var det med den stimulansen till kommunerna att bekämpa ungdomsarbetslösheten!

Herr talman! Det var ju intressant att höra herr Ingemund Bengtsson i Varberg försäkra att socialdemokratiska partiet står kvar vid målet arbete åt alla. Då förstår jag inte varför han inte kan acceptera också centerns målsättning om 400 000 nya jobb på 1980-talet. Det var en valfråga, sade herr Bengtsson. Det är riktigt. Arbete åt alla, med den regionalpolitiska inriktning som vi har givit det kravet och som herr Bengtsson inte bortser från är en realitet, är en målsättning som gäller i oförminskad omfattning. Det är sant att detta år kommer sannolikt att medföra en minskning av industrisysselsättningen, som är att beklaga men som ju inte kan förlama oss i våra ansträngningar vare sig ätt slå vakt om sysselsättningen och förbättra siffrorna för den eller att fullfölja den regionalpolitiska målsättningen om regional balans. Men socialdemokratins ständiga ifrågasättande av detta med regional balans är ett oroande inslag. Det har också blivit materialiserat i oppositionens budgetalternativ i och med att man där slår litet speciellt hårt i sina avgiftsbelastningar på just bygder med undersysselsättning vilka borde få del av speciella insatser. Jag tycker att det är oroande att oppositionen nu befinner sig på flykt bort från den övergripande målsättningen om regional balans. Sedan bör herr Bengtsson komma ihåg att vi har att räkna med en ganska väsentlig expansion av sysselsättningen inom den offentliga sektorn detta år. 35 000 nya arbetstillfällen är riktmärket, och jag tror att den målsättningen kommer att infrias. Det tycker jag tyder på att regeringen har en bestämd vilja att slå vakt om sysselsättningen.
Herr talman! Nej, jag har ingenting emot att det skapas 400 000 nya jobb fram till 1980. Tvärtom — jag är inte motståndare till det, herr Åsling. Jag har bara frågat: Hur skall det ske, när vi nu 1977, det första året, accepterar en nedgång av industrisysselsättningen med 30 000 å 40 000 Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 140 arbetstillfällen? Samtidigt ökar den offentliga sektorn med 35 000. Nettot blir alltså högst 5 000 fler sysselsatta. Och så länge ni inte talar om, hur den aktiva sysselsättningspolitiken skall se ut, klarar ni ju inte den regionala balansen. Ni säger i finansplanen att ni räknar med att kvinnorna inte skall gå ut på arbetsmarknaden i samma utsträckning som förut och att allt fler skall pensionera sig. Då har ni löst ett problem, men samtidigt har ni skapat ett större problem, nämligen gjort det omöjligt att föra en politik för jämlikhet mellan kvinnor och män. Ni har rakt inga möjligheter att bedriva någon regionalpolitik, om det inte blir några nya sysselsättningstillfällen. Därför kvarstår helt enkelt min fråga, hur ni tänker klara de 400 000 nya jobb som också jag mycket gärna vill att vi skall få. Är det på samma sätt här som beträffande kärnkraften, där herr af Ugglas tidigare i dag menade att det är demokrati att kompromissa när man kommer i regeringsställning?

Herr talman! Jag vill hänvisa herr Ingemund Bengtsson i Varberg till den omprövning av regionalpolitiken som är på gång. Det är ju det instrument som skall användas för att åstadkomma utjämning i sysselsättningsfrekvens och som skall åstadkomma regional balans i sysselsättningen. Herr Bengtsson kan inte vara omedveten om det beslut som riksdagen fattade i slutet av föregående år och inte heller om de nya direktiv som länsstyrelserna nu får i samband med utvärderingen av Länsplanering 1974. Samtidigt gäller det nu — och det kommer vi att dokumentera i klartext — att i de branschspecifika och de generella industripolitiska program som framläggs också ha med de regionalpolitiska aspekterna. Jag kan försäkra herr Bengtsson att vi inte kommer att glömma den övergripande målsättning som socialdemokratin i varje fall tidigare har skrivit under på men tydligen nu är på väg bort från, nämligen den om regional balans. Vidare, herr Bengtsson, måste jag faktiskt be om ett besked beträffande Stålverk 80. Vad är den officiella linjen inom oppositionen när det gäller Stålverk 80? Är det den som man framför i demonstrationerna i Luleå eller den som man ger uttryck för vid rådslagen i Stockholm?

Herr talman! Det var ett stillsamt anförande som herr Åsling höll, och det är i och för sig inget fel i det.

Var det någon som uppfattade anförandet så att den slöja som döljer framtiden och vad vi har att vänta oss nu plötsligt revs bort? Nej, knappast. Herr Åsling gick i och för sig in på en kritik av den tidigare regeringens näringspolitik och förmenade att den hade en bristande beredskap. Herr Åsling sade vidare att den gamla regeringen anslog några miljoner i lugnande syfte. Herr Åsling! Det måste väl ändå finnas någon korrespondens mellan vad olika företrädare för regeringen säger. När jag hörde på statsminister Fälldin sade han, att vi inte hade någon arbetslöshet. Vi hade i december månad en arbetslöshet som var ungefär densamma som för ett år sedan, t. 0. m. något lägre. Läget är alltså inte så besvärande som många gör gällande. Om nu det uttalande som statsministern gjorde stämmer, herr Åsling — och det gör det ju statistiskt, som var och en kan kontrollera — hade vi självfallet ändå en rad problem, och vi fick gå in med tillfälliga stödåtgärder för att försöka hjälpa företagen. Vi fick öka utbildning och beredskap genom arbetsmarknadspolitiken, vilket skedde. Men samtidigt sade vi att vi har strukturproblem av betydande omfattning som vi måste ta itu med. Det var ingen upptäckt vi gjorde i går eller för en månad sedan. Det branschråd som arbetar och som herr Åsling nu har möjligheter att delta i genom sammanträden och lägga upp det fortsatta utredningsarbetet för, tillkom ju för flera år sedan därför att vi hade strukturproblemen klara för oss. Vi hade tekobranschens bekymmer, där åtskilliga utredningar har gjorts, vi hade glasindustrins problem — där har många utredningar gjorts — där vi uppdrog åt industriverket att i samverkan med parterna komma med en ytterligare utredning och komma med förslag om mera konkreta åtgärder. Jag är tillfreds med att den nye industriministern på grundval av de utredningarna, den remissen och den överarbetningen i departementet nu har lagt ett förslag. Det är inte tillräckligt, herr Åsling, men det var ju det grundmaterial som ni ändå hade till förfogande i departementet. Jag skulle vilja fråga: Vilket material har medarbetarna i departementet för att arbeta fram en proposition för att klara tekobranschens problem? Är det inte det studiematerial som vi hade till förfogande i departementet som ligger som underlag för de förslag som kommer? När herr Åsling aviserar — det hälsar vi med tillfredsställelse — förslag om åtgärder för att klara såväl handelsstålindustrins problem som specialstålindustrins problem är det på basis, antar jag, av det material som de utredningar som initierades via branschrådet kommer fram till. Vi känner oss nöjda med att herr Åsling säger till skogsindustrins företrädare att ett skogspolitiskt program skall läggas fram och att det utarbetas i ett branschråd som också finns i industridepartementet. Nå, herr Åsling, vad är det vi måste göra?

Vi har alltså långsiktiga strukturproblem. Det nya i det anförande som herr Åsling nu höll var att han sade att ingen är överraskad av strukturproblemen. Vi sökte ju i regeringsdeklarationen efter någonting om struktur och industriproblemen, men vi fann ingenting. Det måste väl ändå vara på det sättet att ni hade klart för er att här finns stora problem som ni måste ta itu med. Det var nu er uppgift att greppa tag om detta. Då kommer naturligtvis frågan: Med vilka medel? Ja, ni har hållit oss i ovisshet länge. Ni har från olika regeringsledamöters sida sagt till uppvaktande delegationer från företag, fackliga organisationer och kommuner att det i första hand är företagens egen sak att klara de här problemen. Det beskedet har man fått i Kopparbergs län om Vikmanshyttan, från Grängesbergsbolaget beträffande Oxelösund och i en rad andra fall. Och det som är självklart är att företagen har ett utomordentligt stort ansvar. Men om företagens fysiska möjligheter att klara problemen inte finns, vad händer då? Jag utgår från att samhället då måste ta sitt ansvar. Samhället måste gå in och medverka till att de nödvändiga åtgärderna vidtas, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Här kommer jag då exempelvis till frågan om Grängesbergsbolaget, där man både från företagsledningens och de anställdas sida och från Oxelösunds kommuns och andra kommuners sida uppvaktat industriministern. Det första jag läste om detta var ett uttalande den 2 december av herr industriministern, där han säger: ”Vi tar ställning till branschens framtid när handelsstålsutredningen ligger på bordet i mars månad. I början av 1978 bör det föreligga en handlingsplan för stålindustrin. Vi får nog räkna med samhälleliga insatser i en eller annan form i det handlingsprogrammet. Men typen inhopp i ett enstaka företag avvisar jag bestämt. Skall det till stödåtgärder, måste det ske i ett större sammanhang.” Men om nu problemen är så stora att inte de här företagen klarar sig, utan måste varsla tusentals människor om uppsägning, skall vi då fortfarande avvakta de utredningar som pågår och de beredningar som skall genomföras, eller skall vi gå in i mera konkreta åtgärder för att söka klara de här problemen? Nu hör det till saken att man då det gäller Gränges - om jag får uppehålla mig vid det företaget ännu något ögonblick — från Grängesbergsbolagets sida har varit utomordentligt aktiv och talat om att man gärna ser ett samarbete med staten. Man har vid åtskilliga tillfällen sagt detta till den tidigare regeringen och man har upprepat det till den nya regeringen. Gränges ledning, sade Grängeschefen i en intervju häromdagen, är fortfarande angelägen om att få till stånd ett samarbete med staten på handelsstålssidan. Vi har en oförändrad inställning till frågan om samarbete med staten, och jag är helt övertygad om att det kommer förr eller senare, sade han. Här har naturligtvis företagsledningen i Grängesbergsbolaget bedömt det så att man inte själv klarar upp de här problemen, utan man söker samverkan. Det finns anledning att uppmärksamma det som står i dagens tidningar, att Grängesledningen under hand har angett att om staten inte är beredd till en samverkan här måste man söka sig en annan partner, eventuellt ett utländskt företag. Detta är för mig ingenting nytt — detsamma sade man för två år sedan — men vi initierade diskussioner om en samverkan där staten ingick. Nu vill jag ställa frågan till herr Åsling: Om detta är Grängesledningens uppfattning, grundad på de omständigheter som företaget arbetar under, kommer då herr Åsling att fortfarande sätta upp kalla handen och säga: Ni får klara era problem själva! Eller måste inte vi ta ansvaret från samhällets sida mot företaget — självfallet då också av hänsyn till sysselsättningen för åtskilliga tusen människor och av hänsyn till de kommuner i vilka dessa människor arbetar? Detta är en allvarlig fråga. Den är allvarlig därför att det inte bara är inom järn och stålhanteringen som vi har sådana problem. Jag skulle tro att då det gäller de delar av den svenska dataindustrin som vi har kvar är frågeställningen för exempelvis Datasaab ungefär densamma. Vi initierade överläggningar mellan representanter för staten och Datasaab och blev efter en offentlig utredning överens om en samordning av företaget Stansaab, där staten äger hälften, och Datasaab. När vi hade kommit så långt var vi överens om att de stora datorerna kunde skiljas ut och att vi skulle söka bygga upp en konkurrenskraftig industri på området mindre och medelstora datorer. Dessa överläggningar hade kommit mycket långt.

Jag skulle kunna nämna flera exempel, men jag skall nöja mig med dessa. De är nämligen konkreta och påtagliga, och de är ytterst angelägna. Vi har inte heller så lång tid på oss för att diskutera detta och finna lösningar på hur vi skall kunna bevara en del av den svenska industrin intakt och samtidigt försöka göra den konkurrenskraftig genom samordning. Jag uppmärksammade att herr Åsling när det gäller handelsstålssidan sade att en samordning är nödvändig och att staten här måste medverka. Om detta är en ny signal, om detta är ett tecken på att de senaste månadernas erfarenhet har fått herr Åsling att inse att det är detta vi måste göra, då känner jag mig väsentligt lugnare. Herr Åsling kommer att få vårt stöd för en sådan politik. Men var då inte så ängslig för att det i den närmaste omgivningen sitter företrädare för det moderata partiet, Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt som av ideologiska skäl har en annan uppfattning om vad samhället skall göra och inte göra! Gör det som är nödvändigt för att vi skall klara svensk industri och dess konkurrenskraft! Tro inte heller, herr Åsling, att det när det gäller handelsstålssidan bara är lönekostnaderna som påverkar konkurrensen! Man kan exempelvis studera den japanska stålindustrin. Om vi gör en jämförelse mellan en svensk och en japansk ämnesindustri visar det sig att ett japanskt företag som producerar 16 miljoner ton sysselsätter 27 000 personer. I Sverige har vi tre företag som producerar en fjärdedel av deita, dvs. 4 miljoner ton. Ett sådant företag sysselsätter 19 000 personer. Av detta framgår klart och tydligt att den japanska ämnesindustrin har en effektivitet och en teknisk utrustning som är väsentligt längre kommen än den vi har i Sverige. Därför har man där en annan konkurrenskraft. Jag skall återkomma till frågan om Stålverk 80 i mitt nästa anförande.

Herr talman! Jag tar fasta på herr Johanssons i Ljungby löfte att komma tillbaka till frågan om Stålverk 80. Det är en angelägen principiell fråga hur man skall se på näringspolitiken såsom den är manifesterad i det företaget. Det är angeläget att oppositionen här klarlägger sin linje. Man har ju intagit de mest skiftande ståndpunkter under den senaste tiden. Herr Johansson i Ljungby ställer den retoriska frågan: Hur uppfattar de anställda i permitteringshotade företag situationen? Naturligtvis döljer sig många mänskliga tragedier bakom en strukturkris av den här karaktären. Vi måste alla vara medvetna om att vi måste utnyttja allt vad samhället har av resurser för att klara sysselsättningen och för att undvika sådana egentligen djupt förnedrande problem som arbetslöshet medför. Men jag tror inte att man skall plocka ut enstaka företag på det sätt som herr Johansson gör. Herr Johansson föll väl lätt in i det handlingsmönstret. Inom cellulosabranschen t.ex. är ett företag visserligen nedläggningshotat men inte nedlagt. Låt oss samlas kring uppgiften att även söka rekonstruera företag som har stora akuta problem! Vi är djupt involverade i detta och i andra fall i industridepartementet i dag. Låt oss göra det yttersta för att lösa problemen utan att sprida pessimism — för att inte säga panik. Branschrådeh i industridepartementet är en utmärkt innovation, herr Johansson, som jag gärna vill ge mina företrädare en eloge för. Vi har funnit dem så bra att vi nu aktiverar branschråden, eftersom samråd mellan branscherna och facket kring branschernas problem har visat sig vara konstruktivt. Och vi går ett steg längre. Det näringspolitiska råd som har funnits i industridepartementet men som av någon anledning varit förpuppat ett par år skall vi nu återuppväcka till nytt liv, och vi skall försöka få till stånd ett konstruktivt samråd också när det gäller den näringspolitik som vi skall möta framtiden med. Jag tror att herr Johansson något överskattar det studiematerial som fanns på hyllorna i industridepartementet den 8 oktober när vi trädde in genom porten. Jag vill påpeka att det har hänt mycket inom tekobranschen sedan den gamla regeringen lämnade sina positioner. De värderingar av tekoindustrins situation som man då gjorde gäller inte i dag. Det är kanske förklaringen till att de alternativ som socialdemokraterna nu lanserar är tilltagna på ett sätt som vittnar om att man inte riktigt har situationen klar för sig. Man har t.ex. i alternativet när det gäller internutbildningsstödet en långt sämre och tafattare satsning än vad som stunden kräver och som arbetsmarknadsministern också har tagit hänsyn till. Det är samma sak med den strukturfond man föreslår. Det är egentligen en krusning på ytan, om man ser det som en manifestation av en medveten vilja när det gäller den näringspolitiska satsningen. I fråga om specialstålet är det likadant. Det studiematerial vi tog i arv var inte mycket i och för sig att använda. Vi var tvungna att i samråd med facket göra en specialstudie, som herr Johanssons tidigare statssekreterare har haft i särskilt uppdrag att göra. Det är en kartläggning, en utredning, som initierats av mig och som nu visat sig i ett klart resultat. Det kan också vara ett handlingsmönster när vi tar itu med den branschens problem. Jag har ofta blivit citerad när det gäller min uppfattning att man måste ha en klar och distinkt gränsdragning mellan företag och samhälle i fråga om ansvaret för sysselsättningen. Det är en övertygelse som grundas på min uppfattning att Åmanlagarna är ett väsentligt bidrag till denna ansvarsuppdelning mellan företag och samhälle. Herr Johansson i Ljungby säger att om inte företagen klarar sitt, måste samhället ta vid. Ja, naturligtvis, vi är ju helt överens om detta — det är en självklarhet. Det har ju över huvud taget, om man ser till Sveriges nyare politiska historia, präglat centerpartiets och socialdemokratins syn på dessa saker — det aktiva samhället som måste ta vid när inte de enskilda företagen orkar med längre. Det är det jag har framhållit, och det är den ansvarsfördelningen som måste betonas i ett skede då det kan vara enkelt för företagen att ropa på staten när problemen möter. Så enkelt är det nämligen inte. Herr Johansson i Ljungby talar också om att jag har varit avvisande mot enstaka företag, t.ex. Gränges. Jag har där sagt att man inte löser den nuvarande situationen med inhopp i enstaka företag. Vi har att lägga en bas för företagens aktiviteter. Vi har att förbättra miljön för företagen, så att de kan svara mot de anspråk vi ställer på dem. Det är samma filosofi som har präglat mitt agerande i fallet Gränges. Jag har inte vägrat att delta i överläggningar med Gränges, med de anställda eller med de berörda kommunerna, men jag har klart deklarerat att vi från regeringens sida har för avsikt att med generella åtgärder försöka lösa problemen, eftersom de finns inte bara i ett företag utan i en rad företag. Det arbetsmarknadspolitiska program som aviserats har ju redan av företagen omvittnats vara en väsentlig hjälp och väsentligt lättat trycket. När vi sedan går in på de branschspecifika åtgärderna är det dags att också ta upp resonemanget med de skilda företagen. Den tidpunkten Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt närmar sig raskt. Bl. a. mot bakgrund av fackföreningsrörelsens bestämda krav skall man nu när man gör strukturinsatser i näringslivet ha ett totalperspektiv och inte hänge sig åt punktvisa insatser utan planmässigt sammanhang. Vad vi hela tiden har arbetat för är att just åstadkomma en totalbild av situationen i olika branscher för att därmed också verksamt och konstruktivt kunna bidra till den strukturutveckling som är ofrånkomlig.

Herr talman! När herr Åsling i sitt anförande räknade upp några punkter som han kallade mera programmatiska var det ju inte mycket nytt, bortsett från en punkt som jag fann utomordentligt värdefull, nämligen att vi måste satsa på vidareförädling av råvaror. Vad är det för råvaror vi har i vårt land? Det är skogen och malmen. Därför tändes självfallet en liten förhoppning hos mig att herr Åsling kommit till insikt om, vilket vi har gjort, att det är nödvändigt att vi bygger ut vidareförädling av vår järnmalm. Det är det som ligger i vårt förslag om Stålverk 80. Nu frågar herr Åsling: Är det någonting nytt nu från socialdemokratins sida? Vad har ni egentligen för uppfattning, och vad har ni för politik i den här frågan? Ja, herr Åsling, i höstas sökte jag klargöra i remissdebatten och i diskussioner med industriministern hur vi såg på det här. Jag skall upprepa vad jag då sade, för jag tror att det är väldigt viktigt. Jag ville till Stålverk 80-debatten framhålla att vi grundade vår uppfattning på att vi när det gäller vår värdefulla malm rimligen borde kunna vidga det första steget i förädlingskedjan, ämnesproduktionen, och tillgodogöra oss mera av inkomster och sysselsättning. Detta sammanfaller helt med det programmatiska uttalande som herr Åsling gjorde. Denna grunduppfattning har vi kvar. Den socialdemokratiska gruppen är beredd att ge NJA-styrelsens enhälligt antagna förslag sitt stöd, när den i sammanfattning säger: ”Det angivna programmet för kort och medellång tid innebär en inriktning med målsättning lönsamhet med bibehållen sysselsättning för nuvarande NJA.

Styrelsen antog förslaget, om jag kommer ihåg rätt, den 20 oktober. Det är till det förslaget som vi säger ja. Och det är klart att vi då säger: Om vi får tillfälle att på nytt komma i regeringsställning skall vi fullfölja det här programmet. Det ligger nämligen i linje med vad vi beslutade om i juni i fjol. Vi har accepterat att det blir en tidsförskjutning. Nu säger också herr Åsling att man vid lämplig tidpunkt skall bygga Stålverk 80. Kan vi då inte vara överens om att man bör hålla den påbörjade planeringen för ett ämnesstålverk å jour med utvecklingen och ha en sådan beredskap att vi kan sätta i gång så snart vi har tagit ställning till de investeringsprojekt som man nu förbereder i NJA:s styrelse?

Herr talman! Det var en intressant deklaration som herr Johansson i Ljungby gav kammaren. Den innebar ju att herr Johansson håller fast vid den planering som en enhällig NJA-styrelse gav uttryck för. Det innebär i klartext — detta glömde möjligen herr Johansson i Ljungby att upplysa kammaren om — ett uppskov med Stålverk 80 till dess marknadssituationen gör denna investering försvarbar. Det är i anslutning till den linje jag företräder, och det ber jag att få tacka för. Men jag tycker att herr Johansson i Ljungby nu måste klara ut begreppen med sina partivänner — med herr Ingemund Bengtsson i Varberg, med dem som gick i demonstrationståget i Luleå häromdagen, ja, över huvud taget med dem som i dag säger att om man händelsevis vinner valet 1979 skall planeringen ta vid för omedelbar start av Stålverk 80. I dag vet man att perspektivet är mycket längre. Marknadssituationen i världens stålindustri är sådan att propagandistiska målsättningar av den här karaktären kan ge folk illusioner som är bedrägliga. Sådant kan komma att störa det viktiga arbete med att få NJA på fötter som pågår. Det är alltså ett mycket tungt ansvar som de tar på sig som nu driver denna ensidiga, onyanserade och orealistiska agitation.

Låt oss enas omkring uppgiften att rekonstruera NJA till ett förstklassigt stålföretag. Låt oss också bygga ut NJA med de näraliggande tekniska investeringar som det finns motiv för att ta itu med. Låt oss sedan också, parallellt därmed, lösa sysselsättningsproblemet i Norrbotten i enlighet med de direktiv till Norrbottensdelegationen som har utfärdats och som jag vet har en kompakt uppstöttning bland länsmyndigheterna i Norrbotten. Låt oss konstruktivt angripa sysselsättningsproblemen utan biavsikter om kortsiktiga och temporära politiska vinster, som ändå inte har någonting med realism att göra.
Herr talman! Ett sådant projekt som ett stålämnesverk måste bedömas i ett mer konjunkturneutralt perspektiv. Vi är medvetna om att stora svårigheter råder vid NJA i dag. Därför har vi ställt oss bakom NJA styrelsens förslag.
debatt Allmänpolitisk debatt
Men vi har därför inte uppgivit tanken på att man skulle gå längre i vidareförädling av vår malm. Då måste man fullfölja planeringen för att kunna bygga ett ämnesverk så skyndsamt som möjligt.

Bortse inte ifrån, herr Åsling, att det är konkurrenskraften i den svenska järn och handelsstålindustrin som tyvärr till dels har gått förlorad genom att vi under de senaste 10-15 åren inte har investerat i den omfattning som hade krävts för att bibehålla våra möjligheter att konkurrera på ett effektivt sätt. Jag läser i Vårt NJA, tidningen för personalen på NJA, en intervju med representanter för det finska företaget Brahestads järnverk. Vederbörande säger att de inte har några svårigheter med avsättningen av sina produkter. Det hänger samman med, säger man, att ”vi har en toppmodern utrustning, vi har byggt i rätt tid till rätta priser och vi har hela tiden investerat”. — Tyvärr har vi missat det. Herr Åsling kommer — det är jag övertygad om — att få just den rapporten från den utredning som pågår. Det är därför vi inriktar oss på att bygga ut ett ämnesverk så skyndsamt som möjligt. Men vi vill inte komma i konflikt med styrelsen och den verkställande ledningen där uppe. Detta är mina partivänner helt införstådda med. Det finns ingenting som skiljer oss åt i det avseendet. Herr talman! Låt mig bara säga några ord om strukturfonden, som herr Åsling tydligen helt har missuppfattat. Strukturfonden inrättas självfallet såsom en kontinuerlig fond med växande kapitaltillskott. Vi har föreslagit 750 miljoner med den finansieringsmetodik som vi har rekommenderat. Men fonden är inte avsedd att klara alla problem, exempelvis dem vid varven eller dem vid NJA. Vi har inte föreslagit att strukturfonden skall användas för att klara de 1,8 miljarder som vi nu för över till NJA. Det får vi ta i särskild ordning. Men om vi hade haft strukturfonden, herr Åsling, hade vi säkerligen kunnat vara överens om att ge glasindustrin det den nu behöver. Nu ger ni för knapphändigt, därför att ni saknar ekonomiska resurser.
Herr talman!

Att på det sätt som skett de senaste månaderna driva en förnyad debatt om Stålverk 80 har från den synpunkten bara en distraherande effekt och motverkar de ansträngningar som de anställda, facket och vi är beredda att stödja för att stärka NJA. Det är det jag har reagerat mot och beklagar. Men jag fattar herr Johanssons yttrande som ett i varje fall halvt avståndstagande från den agitation som förekommit omkring Stålverk 80. Där har inte funnits den moderation beträffande inriktningen som herr Johansson här ger uttryck för. Låt mig till sist säga några ord om strukturfonden. Det gäller alldeles uppenbart en insats som sträcker sig över flera år — det står i klartext i motionen. Men det är i år som insatserna för strukturförändringar behövs, och det är därför jag har tillåtit mig konstatera att strukturfonden, sedd mot bakgrunden av de aktuella anspråken, är en ganska blygsam insats. Den vittnar om att oppositionen under de senaste fyra månaderna litet grand har förlorat kontakten med verkligheten, litet grand har glömt vad som ändå erfordras för att säkra sysselsättningen i svenskt näringsliv.

Herr talman! Diskussionen har den senaste stunden speciellt gällt de stora företagen, men jag noterar med tillfredsställelse att de mindre företagens problem har berörts av många talare i dagens långa debatt. Det är med glädje jag som företagare konstaterar att den borgerliga regeringen visar stor förståelse för den mindre och medelstora företagsamhetens betydelse för sysselsättningen i stort och speciellt för sysselsättningen i de många mindre orterna runt om i landet.

Att ändra kurs eller bromsa en supertanker tar som bekant sin tid, men manövreringen blir ännu mycket svårare när det är fråga om det svenska statsskeppet. Trots all förståelse för de svårigheter som uppstått vid regeringsskiftet måste många av oss konstatera att det i statsbudgeten och finansplanen finns punkter som vi måste beklaga. Jag syftar då främst på höjningen av löneskatterna. Löneskatterna ger visserligen betydande belopp till våra gemensamma utgifter och till den sociala trygghet som vi alla är så måna om, men de skapar paradoxalt nog samtidigt en ökad otrygghet för många människor, nämligen för alla dem som är verksamma inom de särskilt arbetskraftsintensiva företagen. Det sägs visserligen att löneskatterna utväxlas mot lägre lönestegringar, men det påståendet är främst en teoretisk debatt Allmänpolitisk debatt 150 konstruktion. Sedan löneskatternas tillkomst har vi haft världens största kostnadsstegringar för arbetskraften. Så hade naturligtvis inte varit fallet om löneskatterna hade lett till lägre lönestegringar. Direkta lönestegringar plus stegringar i löneskatterna har drivit upp svenskt kostnadsläge till en nivå som är ett direkt hot mot sysselsättningen och som är en av orsakerna till den ekonomiska kris vi nu upplever. Många talare har i dag konstaterat detta, och jag tycker det är motiverat. Varje krona mer som företagen skall betala till sina anställda betyder också höjda löneskatter i krontal räknat, därför att löneskatterna utgår i procent av det utbetalda lönebeloppet. När sedan löneskatternas procentsatser höjs förstår man att situationen blir ännu allvarligare. På företagarhåll känner man en viss vanmakt inför löneskatterna — jag vill gärna konstatera det. Man har en känsla av att man i varje fall kan förhandla om lönerna. Men när det gäller den indirekta beskattningen, löneskatter och sociala avgifter, finns det ingen förhandlingsmöjlighet. Det teoretiska systemet med en utväxling av löneskatterna mot löneökningar kan fungera endast i ett samhälle med statligt styrda löner, som exempelvis i de flesta sydamerikanska stater, där man har löneskatter på 100 96 eller mer av lönerna. Men, herr talman, ett sådant samhälle önskar vi inte. Staten får alltså inte blanda sig i avtalsuppgörelserna. Men då får den inte heller själv bestämma om höjda lönekostnader via skatter. Erfarenheten har som sagt visat att våra kostnadsökningar slagit världsrekord i takt med stigande löneskatter. Och dessa löneskatter har blivit en skatt på vår konkurrensförmåga, en för svensk företagsamhet diskriminerande beskattning, som gynnar importen och försvårar exporten. Erfarenheten visar att systemet med löneskatt bör avskrivas så fort som möjligt. Inom näringslivet reagerar man inte mot sådana sociala avgifter som är direkt förknippade med de människor som arbetar inom företagen —- exempelvis ATP-avgifter och yrkesskadeförsäkring. Däremot anser man att det inte är näringslivets sak att betala exempelvis barnomsorgen. Och man reagerar mycket starkt mot den allmänna arbetsgivaravgiften, som ju bara är en skatt på vår konkurrensförmåga. Löneskatterna är ytterst kännbara för företagen. I mitt eget företag, ett manuellt glasbruk med 115 anställda, som arbetar inom en bransch med hård utländsk konkurrens både på hemmamarknaden och på de viktiga exportmarknaderna, är den preliminära lönesumman i år 5,4 milj.kr., vilken summa sedan belastas med ytterligare 1,75 milj.kr. i löneskatter. De totala kostnaderna för de inom företaget sysselsatta blir alltså i år för oss nära 7,2 milj.kr. För landets ca 300 000 företag utgjorde lönebikostnaderna ca 3 500 milj.kr. 1977 får vi en lönebikostnad för tjänstemännen med 42,5 46 och för arbetarna med 37,2 ?6. Det är helt fastslaget. Herr talman! Är det under dessa förhållanden så underligt att vi nästa år förväntar oss förslag om successiv minskning av löneskatterna eller i varje fall ett slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften? Hålen i budgeten får fyllas på annat sätt än genom försvagning av vår konkurrenskraft. Vi anser att Sverige inte har råd att förlora fler marknadsandelar och fler arbetsplatser. De flesta människor har genom massmedia fått höra talas om den allvarliga kostnadsutvecklingen för svensk industri. Industriministern pekade här i kväll mycket på detta problem i sitt anförande. Men det är inte lika bekant hur allvarlig vinstutvecklingen varit och är för framför allt de mindre och medelstora företagen. Och ännu färre tänker på att denna utveckling påverkar det nödvändiga och ständigt pågående arbetet med underhåll och modernisering av produktionsapparaten. För familjeföretagen, dit det stora flertalet av mindre och medelstora företag hör, utgör dessutom förmögenhetsskatten en broms som blockerar investeringarna. Den orimliga förmögenhetsbeskattningen har under årens lopp gång på gång påtalats från vårt håll, men den socialdemokratiska regeringen har inte velat lyssna på det örat. Och situationen har bara förvärrats under regeringen Palmes sista år. Enligt nyss framlagda kalkyler kostar det i dag fem gånger mer i skatt jämfört med år 1970 att investera 100 000 kr. för ett familjeföretag som värderas till I milj.kr. Pengar som plöjs ned i företagen och alltså i själva verket bara är ett arbetsredskap ökar ju företagarens förmögenhet — ordet förmögenhet vill jag här sätta inom citationstecken — och därmed stiger hans förmögenhetsskatt. Enligt kalkylerna skulle ägarens förmögenhetsskatt stiga med 2 500 kr. på grund av ökat värde hos företaget. Men för att betala dessa 2 500 kr. måste företagaren ta ut ytterligare 17 600 kr. ur företaget, dvs. inte mindre än 17,6 26 av det investerade beloppet. Jag menar att ytterst få om ens något familjeföretag kan räkna med en avkastning på 17,6 26 på en investering. ; Det är uppenbart att också förmögenhetsskatten får en s.k. Pomperipossaeffekt för en företagare. För att hålla investeringsviljan och framför allt investeringsförmågan uppe måste därför reglerna för förmögenhetsbeskattningen ändras så att det blir en klar skillnad mellan skatten på konsumtionstillgängligt kapital och sådant kapital som endast är ett arbetsredskap. Allt detta har f. ö. framhållits i en motion till årets riksdag med mig själv som första namn. Vi väntar ivrigt på ett förslag i denna riktning. Herr talman! Det talades för en del år sedan, som väl kammarens ledamöter erinrar sig, ganska mycket om de s.k. övervinsterna. I dag är det kanske riktigare att tala om undervinster, dvs. så låga vinster att de inte räcker till för företagens investeringar. Jag nämnde nyss ett exempel som visade hur förmögenhetsbeskattningen är en broms för familjeföretagens investeringar. Men även de stora börsnoterade bolagen har bekymmer. Aviseringar om permitteringar under senare tid och varsel om nedläggning talar sitt tydliga språk. Nu skall det emellertid villigt erkännas att svårigheterna för svenskt näringsliv inte enbart bottnar i den enligt vår mening olyckliga närings debatt debatt politik som fördes under regeringen Palmes sista år. Den djupa internationella konjunkturnedgången spelar givetvis också en betydande roll. När man talar om att vi trots denna internationella nedgång lyckats upprätthålla sysselsättningen är det emellertid en sanning med en viss modifikation. Vi har tagit hand om en stor del av våra arbetslösa, men vi har inte kunnat bereda dem plats i öppna marknaden, vilket de helst önskar. Officiellt var arbetslösheten i november endast 1,5 ?6, men samtidigt var under 1976 totalt 125 000 personer sysselsatta inom beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning, skyddad och halvskyddad verksamhet osv. Härtill kommer att antalet förtidspensionerade uppgår till ca 300 000, bland vilka det finns åtskilliga som fått förtidspension av arbetsmarknadsmässiga skäl. Lägger man till detta alla de — kanske oftast hemmafruar — som vill ut i arbetslivet men anser det meningslöst att söka jobb, då blir den verkliga arbetslöshetssiffran betydligt högre och kanske ingenting att skryta med om man ser det ur europeisk synvinkel. Den låga arbetslöshetssiffran — den officiella alltså — visar mer vår vilja att ta hand om de arbetslösa än vår förmåga att ge dem sysselsättning i den öppna marknaden. Många av dessa arbetslösa skulle säkerligen kunna få jobb om bara vår konkurrenskraft kunde hållas uppe. Det är ytterst på konkurrenskraften det kommer an om vi skall kunna skapa jobb. Visar parterna på arbetsmarknaden inte det ansvar som situationen kräver, då måste regeringen tyvärr ta till en allt annat än smaklig medicin. Kanske blir det nödvändigt att låta kronan söka sitt rätta värde på världsmarknaden. Herr talman! Jag vill till sist konstatera att vi, om vi vill ge de arbetslösa jobb, öka våra investeringar och återvinna — vilket är ytterligt nödvändigt — de förlorade marknadsandelarna, måste vidta ytterligare åtgärder utöver dem som föreslagits av regeringen. Men jag förstår också att man inte kunnat gå längre med tanke på den korta tid som stått till buds. Det sägs ju ofta i olika sammanhang att' vår tid är en brytningstid. I varje fall blir det här året ett brytningsår inom vår ekonomiska politik. Vi måste därför definitivt ändra den olyckliga ekonomiska politik som förts av den föregående regeringen. Det är som sagt en svår process att föra det svenska statsskeppet genom bränningarna på ny kurs. Men jag hoppas livligt att den nya kursen skall vara klart utstakad vid denna tid nästa år.

Herr talman! Varje enskild människas rätt till arbete är grunden för det demokratiska välfärdssamhället. Inget samhälle är så rikt att det kan tolerera det enorma slöseri som arbetslöshet innebär. För den enskilde betyder arbetslöshet inte bara minskade inkomster och lägre levnads standard utan kan också bryta ner självkänslan och människovärdet. Därför har socialdemokratin alltid satt sysselsättningen främst i sin politik. Just nu är oron mycket stor ute i landet. Människor frågar: Hur skall det gå med mitt jobb? Kommer också jag att permitteras eller sägas upp? Oron är befogad. Varslen om nedläggningar och permitteringar duggar tätt. Med förvåning kunde jag konstatera att herr industriministern Åsling inte med ett ord tog upp de dagsaktuella problemen, människors situation i Olofström, i Edsbruk osv. Han nämnde ingenting om dessa problem. Vilka är orsakerna till denna situation? Om man lyssnar på Svenska arbetsgivareföreningen och läser finansplanen — ett vackert exempel på själarnas gemenskap -— är det helt klart att det är löntagarna som är de verkliga bovarna i dramat. Det är inte bara lögnaktigt. Det är också en direkt utmaning mot löntagarna och deras fackliga organisationer. Vi kommer också ihåg den stackars metallarbetaren från valrörelsen, han som inte hade fått det bättre under 1970-talet. Vi minns kanske alla Gösta Bohmans vadslagning. Nu helt plötsligt är problemet att den stackars metallarbetaren har det alltför bra. Han som hade det så uselt före valet får nu stränga order av den borgerliga regeringen att hålla igen på sina lönekrav. Arbetslösheten och strukturomvandlingen är ännu mer omfattande ute i Europa än i Sverige. Man skulle då vilja fråga: Menar den borgerliga regeringen med sitt sätt att resonera att det också i dessa länder är löntagarna som orsakat strukturproblemen, fast deras löner där ligger betydligt lägre än i Sverige? Det talas om att vi borde komma ned till Västtysklands kostnadsnivå, vilket i klartext skulle innebära att den svenska arbetaren skulle sänka sin lön med ungefär 30 96. Det var skrämmande att lyssna på herr Hovhammars beskrivning av det svenska arbetslivet. Jag hörde honom inte med ett ord nämna den effektivitet och kunskap som finns hos de svenska arbetarna och tjänstemännen. Han beklagade sig över löneskatten. Jag hörde hur han sade att företagarna i viss mån vill betala arbetsgivaravgifter men inte vill vara med och betala någonting när det gäller barnomsorgen. Man får vara glad över att herr Hovhammar och hans parti inte har det avgörande inflytandet i den borgerliga regeringen. Nej, hotet mot sysselsättningen har andra och betydligt mer komplicerade orsaker. Framför allt är det strukturfrågorna som står i förgrunden. Många har i dagens debatt tagit upp dessa frågor. Jag vill bara peka på ett uppenbart hot mot sysselsättningen, nämligen den borgerliga regeringens handfallenhet inför strukturfrågorna, dess ideologiska motvilja mot en planerad hushållning och mot en effektivare styrning av det privata näringslivet. Herr Åsling sade att vi har en fackföreningsrörelse som är öppen för realiteter. Då väntar sig också den svenska fackföreningsrörelsen att vi har en regering som inte är handfallen inför realiteterna. Det är självklart att oron på arbetsplatserna är stor. Där minns man debatt Allmänpolitisk debatt mycket väl ekonomiministerns lovsång till ”kapitalismens självläkande krafter”. Där har man lyssnat på ”Ahlmarkdoktrinen”, som säger att vi skall lita till företagens sociala ansvar. Där minns man den nuvarande handelsministern, som i valrörelsen tyckte att staten inte skulle lägga sig i om Gränges gick dåligt. Det var inte precis samma inställning som vi här hörde att herr Åsling har. Mot denna bakgrund är det inte egendomligt om människor är oroliga. Och ytterligare en källa till oro är att vi vet att det i första hand är de svaga grupperna i samhället som drabbas hårdast när sysselsättningen sviktar. Det är kvinnor utan yrkesutbildning, ungdomar och äldre personer med arbetshinder osv. Av budgetpropositionen verkar det som om den nya regeringen accepterar att det är kvinnorna som skall utgöra en buffert och ta stötarna när efterfrågan på arbetskraft minskar. En sådan passivitet kan vi från socialdemokratiskt håll aldrig acceptera. Om det blir så som finansplanen förutsätter — ja, då måste kraven skärpas på ytterligare förfining och förstärkning av vår arbetsmarknadspolitik. Som så många andra har sagt här tidigare kan vi inte acceptera att samhället bara skall vara kapitalets städgumma, när det sociala ansvar som herr Ahlmark talar om inte räcker till. Och samhället och de fackliga organisationerna måste få bättre insyn och större inflytande inne i företagen. Vi kräver att de svaga i samhället inte skall behandlas som en konjunkturbuffert. De har rätt att kräva solidaritet av samhället. Regeringen har nu presenterat ett sysselsättningspaket med på det hela taget utmärkta förslag, som på många punkter uppfyller de socialdemokratiska kraven. Den saken har flera talare konstaterat här i dag. Det är glädjande att borgerligheten i regeringsställning har övergivit sitt traditionella motstånd mot den riktade arbetsmarknadspolitiken. När de borgerliga äntligen kommer i kontakt med verkligheten verkar det som om det blir en näst intill socialdemokratisk profil på deras konkreta förslag. Och det är utmärkt! Men det räcker inte. Därför måste man nu kräva: Sluta upp att lita till kapitalismens självläkande krafter och företagens sociala ansvar! Sluta att utmåla statliga insatser som om de vore ett hot mot friheten, vilket ni på den borgerliga sidan gjorde i valrörelsen! Sluta med slagorden och ta i stället ett klart, rejält ansvar för de människor och de jobb som nu är i fara! Det är dags att borgerligheten överger sin ideologiska motvilja mot statliga insatser och äntligen inser att de strukturproblem som vi står inför är så stora att det bara är staten som kan lösa dem. Kapitalismen och de självläkande krafterna är inte någon lösning; det är de som är problemen. Det är naturligt att acceptera sysselsättningen i ekonomiska termer. Men vi får aldrig glömma att det är enskilda människor, deras jobb och deras frihet, som det handlar om. Och i dag kommer meddelanden om nedläggningar och permitteringar som chockbesked. Människors framtid slås i spillror genom beslut i ett direktionsrum. Egnahem blir värdelösa genom några ord från en mäktig kapitalägare. Alltför många svenska löntagare är i dag för sin trygghet och framtid beroende av beslut som fattas av ett fåtal privata kapitalägare. Det kan vi inte längre acceptera. Löntagarna måste ges rätt att vara med och ta ansvar för sin framtid genom medbestämmande och delaktighet i företagens kapitaltillväxt. I många branscher beror problemen på att kapitalägarna inte har tagit sitt ansvar. De har underlåtit att investera, och företagen har körts i botten. Skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig sysselsättningspolitik, framför allt på lång sikt, framstår ännu klarare i den debatt vi har lyssnat till i dag. Det borgerliga alternativet är fortfarande att förlita sig på de självläkande krafterna och marknadskrafterna. Socialdemokraterna hävdar nu som tidigare att det måste vara samhället som har huvudansvaret för sysselsättningspolitiken. Jag är övertygad om att löntagarna i det här landet — om de hade haft ansvaret och makten — inte skulle ha tillåtit en sådan ansvarslös politik. Det är deras jobb och deras trygghet det gäller. De skulle därför aldrig ha gått med på en politik som undergräver företagens livskraft. Därför, herr talman, är den ekonomiska demokratin inte bara ett sätt att återupprätta arbetets värde. Den är också en trygghetsreform för den enskilde löntagaren.

Herr talman! Fru Sigurdsen tycks mena att jag har sagt att löntagarna är något slags bovar i det drama som vi nu upplever, men vad jag har sagt är att det är den tidigare regeringens politik som medverkat till att vi befinner oss i dagens svåra situation, som har resulterat i företagsnedläggelser och massvis med varsel. Vårt land är litet. Sverige är beroende av att kunna exportera sina varor. Vårt värsta konkurrentland är Västtyskland. Där hade man 1974-1975 en ökning på ungefär 16 96 när det gäller löner och bikostnader. Motsvarande siffra för Sverige var ca 40 96.

Kan ni sänka priserna får ni ordern, sade man. Problemet i dag för svenskt näringsliv är att våra varor har blivit för dyra. Det beror inte på löntagarna utan på den politik som har förts tidigare och som vi nu får sota för. Arbetsmarknadens parter — jag sade det tidigare och upprepar det nu, och det gäller både arbetsgivarna och löntagarna — måste i dag besinna sitt ansvar när de sätter sig vid förhandlingsbordet. Gör de inte det kommer det att innebära ytterligare arbetslöshet och dåliga tider. När vi därför kräver ett borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften är det bl.a. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt för att öka möjligheterna till export och för att göra det litet värre att importera varor. Ökar vår export i dag betyder det möjligheter till flera jobb, det skall vi komma ihåg. Glöm inte heller bort, fru Sigurdsen, att arbetsgivaravgifterna läggs på priserna och fördyrar varorna, och i sista hand är det konsumenterna som får betala kalaset. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga att man nog borde vara litet försiktig med att tala om ansvarslöshet och beskylla företagen för att inte ha gjort en aktiv insats i dagens läge. Jag har tidigare talat om vad som, enligt min mening, är det största problemet i dagens situation, och jag upprepar: Klarar vi inte kostnadsutvecklingen här i landet kan ingen regering lösa dessa problem.
Herr talman! Det var rätt intressant att lyssna till herr Hovhammar. Nu var det inte löntagarnas fel, och det var inte företagens. Det var regeringen Palmes. Om jag inte har fel siffror här, så är ungefär 90 96 av industrin i Sverige privatägd. Vi har alltså en mycket liten andel statlig industri. Herr Hovhammar talade om kostnadsutvecklingen. Ja, finansplanen liksom företrädare för borgerligheten och näringslivet talar nästan enbart om lönerna i det sammanhanget. Det har väl någon gång sagts att också andra faktorer spelar in. Det är alltså regeringen Palme när det inte är löntagarna och inte industrin själv. Herr Hovhammar anser att löntagarna måste besinna sitt ansvar. Jag erinrade om vad som sades i valrörelsen om den svenske metallarbetaren som då hade det så dåligt. Jag tror nog att också herr Hovhammar minns den debatten. Men nu måste alltså den här svenske metallarbetaren besinna sig, för nu har han för hög lön, enligt herr Hovhammar m.fl.
Herr talman! I priset på alla varor ligger en mycket stor andel löner och bikostnader. Det kommer vi inte ifrån, fru Sigurdsen, det är bara på det sättet. Jag har tidigare varnat och sagt att kan vi inte komma till rätta med det höga kostnadsläget i vårt land så blir bekymren ännu värre. Nu vill jag säga ännu en gång, eftersom jag inte tycks ha blivit rätt uppfattad, att det inte är enbart löntagarna som skall besinna sitt ansvar. Det skall alla medborgare i det här landet, självfallet även företagarna. Alla måste i dag besinna sitt ansvar, i annat fall kommer vi att få ytterligare företagsnedläggelser, ytterligare permitteringar och ytterligare varsel. Den situationen vill vi inte uppleva.